Fru talman! Den blixtsnabba försurningen av sjöarna är Värmlands absolut största miljöproblem i dag. Under detta decennium försvinner fiskarter som funnits i sjöarna de senaste 10 000 åren. Detta uttalande gjorde landshövding Rolf Edberg när han vid ett tillfälle ur värmländsk synvinkel summerade vad man kallade ”miljövårdsåret 1975”. Som ett exempel på att försurningen av sjöarna verkligen är ett akut värmländskt problem kan man peka på en undersökning som gjorts av hälsovårdsnämnden inom Årjängs kommun. Undersökningen omfattade totalt 89 sjöar. Det visade sig att en femtedel av alla de sjöar där prover tagits på pH-värdet är på väg mot en total död. Av de undersökta 89 sjöarna hade 60 96 ett pH-värde som understeg 6,0. Västra och östra delen av länet är väl de mest utsatta i detta hänseende. I Arvikatrakten t.ex. har man också lokalt satsat på rätt omfattande kalkningsprojekt. Lantbruksnämnden har genom länsarbetsnämnden beviljats statsbidrag för kalkning av vissa sjöar. Institutet för vattenoch luftvårdsforskning står för den vetenskapliga ledningen av detta projekt, vilket förresten omnämndes i gårdagens Värmlandstidningar. Rent allmänt kan sägas att försurningen är ett mycket stort problem, som inte bara har som effekt att fiskarter dör ut. Det har sagts att skogstillväxten i Sverige kan komma att minska med ca 10 96 år 2000 om inte drastiska åtgärder vidtages mot försurningen. Likartade effekter kan man förvänta sig för jordbrukets vidkommande. Försurningen av luften och nederbörden leder också till att metaller rostar fortare och att husfasaders livslängd förkortas. Det anses att redan i dag svaveldioxiden kostar oss hundratals miljoner kronor i form av rostskador och angrepp på byggnader. Undersökningar har visat att nederbörden har försurats mycket snabbt under 1950 och 1960-talen. Den tendensen håller i sig efter vad jag kan förstå. Eftersom det är svavelutsläppen som utgör grundorsaken till försurningen måste givetvis den viktigaste åtgärden vara att påverka själva utsläppskällorna. Åtskilliga av dem kan vi väl tyvärr inte göra mycket åt. Jag tänker på dem som ligger utomlands, t.ex. i Ruhrområdet eller England. Men det finns mycket att göra på hemmaplan. Enligt den svenska rapporten till FN-konferensen om människans miljö, år 1972, släpptes år 1971 ca 950 000 ton svaveldioxid ut i atmosfären i Sverige. Förbränning av olja svarade då för 777 000 ton svaveldioxid. I betänkandet Mindre svavel — bättre miljö beräknas utsläppen 1985 till ca I miljon ton svaveldioxid, om ingenting speciellt görs. Merparten av oljan används i industrier och för uppvärmning av bostäder. Därför måste det vara riktigt att genom lagliga åtgärder begränsa svavelhalten i eldningsolja. Från den 1 januari utökades som bekant det antal områden i landet där man inte får använda eldningsolja med mer än 1 96 svavel. Den här bestämmelsen infördes i hela Kronobergs, Blekinge, Hallands, Göteborgs och Bohus och Älvsborgs län. Enligt naturvårdsverkets beräkningar kommer detta att innebära att utsläppen av svaveldioxid inom dessa områden minskar med mellan 60 000 och 70 000 ton per år. För försurningen av den värmländska miljön spelar säkert utsläppen från oljeraffinaderier och andra industrier på västkusten en stor roll. Men naturvårdsverket har påpekat att bara från de tre värmländska industrierna Skoghallsverken, Svenska Rayon i Älvenäs och Gruvön i Grums släpps det ut mellan 20 000 och 25 000 ton svaveldioxid varje år. Därför menar vi motionärer bakom motionen 629 att det är hög tid att utsträcka begränsningen av svavelhalten i eldningsolja även till Värmlands län. Värmland tillhör den zon i vårt land där sjöarna antingen är allvarligt försurade eller på gränsen att bli det. Det finns därför ingen anledning, såvitt vi kan se, att vänta med att införa de här bestämmelserna i vårt län. Till bilden hör dessutom att försurningsproblemen i Värmland förvärras av andra faktorer. De stora skogsbolagen har under flera år stått för en omfattande skogsgödsling, som torde ha en surgörande effekt på mark och vatten. Till detta kommer att undersökningen visar att luftburet kvicksilver kan förgifta fisk även i rena småsjöar. Naturvårdsverket tror sig ha spårat kvicksilverutsläpp till luften från Skoghallsverken i sjöar 16 mil från fabriken. Det är det som menas med det som sägs i reservationen 13 — att dessa saker tillsammantagna utökar den negativa påverkan som vattendragen i Värmland är utsatta för. Ett sätt att bemöta försurningsproblemen som tycks börja praktiseras här och var är att genomföra kalkning av sjöar. Länsstyrelser, lantbruksnämnder och andra myndigheter eller organisationer har på senare tid mer systematiskt kalkat olika sjöar. De här åtgärderna har i viss mån varit omdiskuterade, då man inte riktigt vet vilka miljöeffekter de sammantaget kan få. Detta har bl.a. påvisats i en promemoria från naturvårdsverket, som också påpekar att det skulle kosta mycket pengar att genomföra omfattande kalkningsåtgärder. Det skulle kosta 200-250 milj.kr. att under fem år kalka Sveriges mest försurade sjöar, sägs det. Vidare heter det: Det är mycket svårt att uppskatta den sjövolym som är försurad, men troligen har 5 000 sjöar — ca 8-10 96 av sjöarealen — lägre pH än 5,5. De flesta fiskarters rom och yngel dör om pH-värdet sjunker under Se De eventuella negativa effekterna av kalkningen håller naturvårdsverket på att försöka kartlägga. Men vi motionärer har sagt oss att det, även med vetskap om att det kan finnas sådana effekter och med vetskap om att det blir dyrt att kalka sjöar, måste vägas mot det perspektiv som visar att vi går mot en allt snabbare försurning och totaldöd i massor av sjöar. Redan i dag är åtskilliga sjöar tomma på fisk och om inget görs kommer många att gå samma öde till mötes. Vi tror därför att det är nödvändigt att snarast försöka fastställa de mest utsatta sjöarnas antal och läge och därefter inleda ett program för kalkning av dessa. Kalkningsåtgärderna bör kunna genomföras genom AMS försorg och då även fylla det ändamålet att kunna ge sysselsättning åt människor utan jobb. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen 13 av herr Takman.

Fru talman! När det gäller vård av naturreservat har centern och folkpartiet reserverat sig till förmån för en ökning av det av regeringen föreslagna beloppet med 2 milj.kr. Även om jag helt och hållet delar reservanternas uppfattning i sakfrågan har jag på mitt partis vägnar av ekonomiska skäl tyvärr inte kunnat ansluta mig till reservationen. Det finns ändå anledning att säga några ord i de här frågorna inför denna fruktansvärt tättbesatta kammare. Först och främst bör några vändningar i propositionen föranleda en varning för en övertro på beredskapsarbetenas roll när det gäller att bevara dagens kulturlandskap. Kulturlandskapet är nämligen en produkt av bestämda faktorer, där betesdriften är den allra tyngsta. När betesdriften upphör växer landskapet obönhörligen igen förr eller senare. Det kommer sly och det blir en helt annan sammansättning än tidigare av växttäcket på marken. Även om vi kan hålla slyt borta får vi snart inte det äkta kulturlandskapet, utan vi får en mer eller mindre vidsträckt park — för allt i världen mycket tilltalande för ögat, men lika fullt ett surrogat. Inga maskinella metoder i världen kan hjälpa oss att hålla vid makt det äkta kulturlandskapet. Det kan bara bevaras med samma medel som en gång i tiden har skapat det, alltså med bete. Betesbruk i kommunal regi eller i AMS regi har jag nog litet svårt att tro på. Men jag kan helt ansluta mig till vad departementschefen påpekar om samordning mellan skilda insatser. Varför skall ett fridlyst område eller en hagmark som man vill bevara nödvändigtvis skötas av en enda instans? — det kan vara flera. Jag utläser just detta ur departementschefens förslag. Slyröjning t.ex. — han nämner inte just det ordet —- och hägnande kan AMS ta hand om, och resten — dvs. att sköta de kreatur som skall göra grovjobbet att hålla markväxtligheten i det skick som hör samman med en beteshage - kan bonden ta hand om. Ju mer vi kan få bonden att överta, desto bättre är det. Det innebär inte på något vis någon nedvärdering av AMS insatser i landskapsvården om man konstaterar, att ett och samma anslagsbelopp till den enskilde markägaren för hans landskapsvård skulle möjliggöra vård av betydligt större arealer än via arbetsmarknadsstyrelsen, där det av helt naturliga skäl inte finns samma erfarenhet i sådana här ting. Genom omdirigering inom anslagsramen utan att vidga den skulle vi alltså kunna inhämta en hel del av den eftersläpning i landskapsvården som reservanterna med all rätt påtalar. Det är därför som jag yrkar bifall till utskottets förslag i det här hänseendet. För min del tycker jag att utskottets resonemang om de friare reglerna i fråga om förvaltningen av naturreservat är övertygande. Man menar i enlighet med departementschefens förslag att den som bäst lämpar sig att förvalta ett område också skall göra det. Sedan spelar det inte så stor roll om det är domänverket som förvaltar ett naturreservat på enskild mark eller om en skogsvårdsstyrelse förvaltar en del av domänverkets mark. Det är den som ligger närmast till hands som skall ta hand om uppgiften. Vi tycker att det är ett stort steg framåt att det blir friare regler för detta. Jag förstår inte riktigt den som tycker att departementschefen är oklar på denna punkt. Jag tycker att hans förslag är ganska klart formulerat. Utskottet har också skrivit att i fråga om anslaget Vård av naturreservat m.m. de i propositionen förordade riktlinjerna i princip innebär att de nuvarande begränsningarna i möjligheterna att utnyttja anslaget upphör. Om vi inte har tolkat det alldeles galet, tycker jag att man inte gärna kan komma närmare den ordning som vi vill ha. Man betonar också i utskottets betänkande vikten av att kommunerna, i den mån de själva skall förvalta sina naturvårdsobjekt, anlitar sakkunskap. Den sakkunskapen behöver inte alls hämtas från länsstyrelsen, vars personal ju mera sällan har någon erfarenhet av de praktiska ting som det här gäller. Det finns emellertid redan. sådan sakkunskap hos markägarna eller, i den mån kommunerna är markägare, hos de jordbrukande grannarna till områdena. Men på många andra sätt har vi behov av sakkunniga vid länsstyrelsen, när det gäller alla formaliteter i samband med naturreservats bildande osv. Det gäller bara att man där får personalresurser som svarar mot behovet, vilket man tyvärr nu inte har. Jag förmodar att det är det departementschefen har i tankarna när han påpekar att det av olika skäl kan dröja innan ett område formellt hinner avsättas som naturreservat eller naturvårdsområde. Ett av de skäl som har gjort att man f.n. får vänta tre till fyra år trots att reservatbildningen är i princip klar och överenskommelse med markägaren finns är, att länsstyrelsen inte har haft folk att sätta i arbete med alla de juridiska formaliteterna. Därför är konsekvenserna av underbemanningen vid länsstyrelserna särskilt tråkiga i dessa fall, och det må vara tillåtet att uttrycka en förhoppning att behovet av sakkunniga på länsstyrelserna snarast tillgodoses. Eftersläpningen i dag gör att naturvården alldeles oförskyllt kommer i vanrykte och att kollisionerna blir många fler än vad som annars vore nödvändigt. Låt mig till sist säga några ord om det särskilda yttrande som avgivits av herr Krönmark och mig i vad avser bidrag till restaurering av insjöar. Medelsbehovet där är så ofantligt att vi aldrig någonsin kan tänka oss att få det tillgodosett. Det av centern reservationsvis begärda anslaget om 10 milj.kr. är, om uttrycket tillåts i det här sammanhanget, bara en droppe i havet. Vi moderater har, trots att vi erkänner anslagets berättigande, inte anslutit oss till yrkandet just av de skäl som anförs i vårt yttrande. Och här kommer jag in på vad herr Magnusson i Kristinehamn talade om. Vad tjänar det f.ö. till att vi ägnar oss åt dyrbara sjörestaureringar — en så liten sjö som t.ex. Trummen utanför Växjö kostade över 2 milj.kr. — så länge som svavelsyrenedfallet, sannerligen inte bara i Värmland utan framför allt också i nordvästra Blekinge, i rask takt dödar våra insjöar, den ena efter den andra? I fallet Trummen vid Växjö kan man dessutom utöka frågan med vad det har tjänat till att lägga ned dessa miljoner, när kommunen överväger att med en vägbank tvärs över sjön omintetgöra en god del av det resultat som uppnåtts. Nu vet jag inte om Växjö kommun har kommit på bättre tankar sedan, men blotta faktum att en sådan idé dykt upp vittnar om vikten av en noggrann planläggning av den här verksamheten. Skall vi t.ex. i första hand reservera Mellansveriges slättbygdssjöar av typen Vendelsjön i norra Uppland, som snabbt växer igen men som har en relativt hygglig vattenkvalitet? Eller skall vi i friluftslivets intressen i stället ägna oss åt de sjöar som ligger närmast våra tätorter och börja med deras ofta mycket svårt förorenade vatten? Naturvårdsverket har sin uppmärksamhet riktad på de här frågorna, även om den pågående inventeringen av våra vattentillgångar inskränker sig till sjöar med över 4 kvadratkilometers yta och vattendrag med ett nederbördsområde om, vill jag minnas, minst 100 kvadratkilometer. Men vi menar att vi ändå genom den inventeringen som beräknas bli färdig nästa år, får åtminstone någon ledtråd i fråga om angelägenhetsvärderingen, och därför anser vi det klokast att vänta tills utredningen är klar. Vi yrkar även i detta avseende bifall till utskottets förslag. Jag skulle allra sist vilja säga några ord med anledning av herr Magnussons i Kristinehamn anförande. Jag hade själv en motion i frågan häromåret, där jag begärde att vi skulle ålägga oljekonsumenterna att betala någonting i stil med vattenlagens 2:10-medel så att de för en viss förbränd oljekvantitet skulle vara skyldiga att avsätta ett visst belopp, som skulle stå till fiskeristyrelsens eller naturvårdsverkets förfogande för att neutralisera skadorna av svavelutsläppen. Den motionen remitterades till miljökostnadsutredningen. Miljökostnadsutredningen menade — och den har fått ett från min synpunkt förkrossande medhåll från alla håll i landet — att man inte genom att betala motsvarande 2:10 medel skulle komma undan ansvaret för skadorna. I stället skulle man se till att man valde antingen den av herr Magnusson i Kristinehamn föreslagna metoden och förbjöd eldning med olja med en högre svavelhalt än 1 96 eller också avsvavlade oljan i utloppet — i skorstenarna — genom att sätta dit elektrofilter. Dock kunde man enligt ett länsstyrelseutlåtande — och det var ett klokt utlåtande; alltså kom det från Blekinge! — tänka sig att de större ”försurarna” under en övergångstid, innan man hunnit ordna med avsvavling, borde kunna åläggas att medverka med pengar till kalkning. Men kalkningen av sjöar är inte invändningsfri. Vi har i år kalkat ganska mycket nere hos oss i Blekinge. Det är dock mald kalksten som vi lägger ut, och vi vet inte hur den verkar på vattenvegetationen, särskilt om kalken återkommer år efter år. Vi bör därför vara litet försiktiga med den saken ännu och ta det försöksvis och samtidigt se till att vi får kontroll på vad som sker. Någonting måste emellertid ske. Jag vill i det avseendet helt ställa mig bakom herr Magnusson i Kristinehamn, och även herr Takman, som reserverat sig i utskottet. Orsaken till att jag inte anslöt mig till reservationen var att frågan har varit uppe en gång och nu är under arbete. Jag ansåg därför att det arbetet bör få avslutas först, innan det är någon idé att återkomma.

Fru talman! Herr Wachtmeister i Johannishus var ju inte alls negativ till det som jag tidigare sade och det är alltså inte därför som jag begärt ordet. Men när han säger att vi får vara väldigt försiktiga med kalkning av sjöar på grund av dess eventuella negativa miljöeffekter ber jag att få framhålla att jag också påpekade detta. Jag har fått den uppfattningen inte minst från betänkandet Mindre svavel — bättre miljö att det nu pågår ett arbete — f. ö. i Värmland — där man försöker forska ut vilka negativa effekter som kan uppstå av kalkning. Vad jag förut ville säga var att jag tror att läget är så pass allvarligt på många håll att man får väga riskerna med kalkning mot risken för fortsatt försurning i så snabb takt att man över huvud taget inte kan förhindra en total död. För ett visst antal sjöar tror jag att det är nödvändigt att man tar risken att gå in för kalkning. Ett sådant resonemang finns också i det betänkande som jag nyss hänvisade till.

Fru talman! Endast några ord med anledning av reservationen angående vård av naturreservat. Det är onekligen på det sättet att vård av naturreservat har blivit ett problem för de instanser som har att sköta denna uppgift. Det framgår mer än väl av naturvårdsverkets äskanden — verket begär en ökning av föregående års anslag med drygt 16 milj.kr. Jag är väl medveten om problemet att få pengar att räcka till för sådana här arbeten, men eftersläpningen beror onekligen i alltför hög grad på att vården av naturreservat i största utsträckning fått ske under mycket ogynnsamma ekonomiska omständigheter. Utan att därmed ha sagt något negativt om beredskapsarbeten vill jag framhålla att beredskapsarbeten säkerligen skulle passa bättre på andra områden än när det gäller vård av naturreservat. Det framgår också av naturvårdsverkets framställning att man önskar att medlen i större utsträckning fick användas på det sättet att man i första hand kunde uppdra åt markägare att sköta vården av de reservat som finns avsatta på resp. markägares områden.

Slutsatsen av det hela blir i alla fall att mer pengar får användas för vård av naturreservat, medel som då tas från arbetsmarknadspengar. Att detta kan vara en nationalekonomiskt riktig åtgärd kan jag inte fatta. Jag vet att de som på länsnivå har ansvaret för dessa åtgärder skulle se det som utomordentligt angeläget att det i större utsträckning fanns pengar att användas på det sättet att man uppdrog åt vissa markägare att sköta de naturvårdsområden som finns inom deras markområden. På det sättet skulle man få en billigare skötsel av naturvårdsområdena och man skulle få större områden omskötta än man får f.n. Det bör också sägas att skall vi ha råd att avsätta naturvårdsområden i den utsträckning som sker — och det har vi i stort sett varit överens om — borde vi rimligen också se till att de kan skötas på ett sådant sätt att de verkligen kan vara en tillgång för alla dem som vill vistas där. Om naturområdena inte sköts fyller de ingen större uppgift. Jag vill, fru talman, yrka bifall till reservationen 9 om ett höjt anslag till vård av naturreservat.

Fru talman! I nu förevarande betänkande från jordbruksutskottet be-. handlas motion nr 372, som är undertecknad av tre vpk-ledamöter med mitt namn först. Vi tar i motionen upp tre anslag under jordbruksdepartementets miljötitel. Motionens tre yrkanden följs upp i reservationerna 11, 14 och 16 av herr Takman. I motionsyrkande nr 1 behandlas anslaget till miljövårdsforskning. Vi har tagit fasta på att den forskning som finansieras från detta anslag är företrädesvis målinriktad. Omkring två tredjedelar av det av naturvårdsverket yrkade anslaget, eller omkring 22,5 milj.kr., erfordras för uppföljning av redan pågående projekt. Nästan en fjärdedel av det äskade anslaget är avsett att gå till viktiga undersökningar över miljöskadliga ämnen som sprids i vår omgivning — klorerade kolväten, tungmetaller och andra föroreningar. Det är också viktigt att anslaget medger att särskilt intresse kan ägnas nya substanser som sprids i miljön. Omkring en tiondel av anslaget är avsett att användas för forskning inom luftvårdsoch bullerområdet. Det har ju alltmer visat sig att just buller är en mycket besvärande störning inom den mänskliga miljön i industrisamhället. Det är därför viktigt att bullerforskningen kan intensifieras. Från anslaget finansieras också flera projekt av långsiktig karaktär som gäller sjöar, vattendrag och grundvatten. Detsamma gäller den limnologiska undersökningen i Vänern. Ökad forskning behövs också om avloppsreningsoch slamfrågor. Studier är även önskvärda beträffande utlakning av ämnen till ytoch grundvatten liksom vad gäller upplagring av tungmetaller i mark och växter. Naturvårdsverket yrkar på en höjning av anslaget till miljövårdsforskning för budgetåret 1976/77 med 10,8 milj.kr. till 37,5 milj.kr. Föredragande statsrådet förordar höjning med endast 3,74 milj.kr. till 30,46 milj.kr. Vi hävdar att forskningen på det här ifrågavarande området är så betydelsefull att anslag bör utgå i enlighet med naturvårdsverkets yrkande. Så kommer att ske om reservationen 11 bifalles. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationen 11. I motionsyrkande nr 2 tar vi upp anslaget till särskilda undersökningar inom miljöområdet. De undersökningar som finansieras från detta anslag har avgörande betydelse för naturvårdsverkets möjligheter att få fram tillfredsställande underlag för viktiga beslut i alltmer komplicerade frågor. Undersökningarna har också betydelse för den fortsatta planläggningen av insatser inom miljöområdet. Hittills har undersökningarna till övervägande grad gällt vattenfrågor, men verksamheten har nu utvidgats till att omfatta hela miljöområdet. Så viktiga undersökningar som reningsverksoch recipientundersökningen, Vänerutredningen och kartläggningen av landets vattentillgångar skall finansieras från anslaget. Naturvårdsverket yrkar på ett anslag för budgetåret 1976/77 på 9,5 milj.kr. Föredragande statsrådet vill stanna vid 5,5 milj.kr. Vi anser också här för vår del att övervägande skäl talar för att anslag bör utgå i enlighet med naturvårdsverkets förslag, och jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationen 14. I motionsyrkande nr 3 tar vi upp en fråga som fördes fram också förra budgetåret från naturvårdsverket, nämligen frågan om ändrade regler för statsbidrag till kommunala avloppsreningsverk. Vi anser, i likhet med naturvårdsverket, att krav måste resas på bättre reningsresultat vid reningsverken än vad som uppnås med nuvarande teknik. Vi menar också att i den trängda ekonomiska situation där kommunerna nu befinner sig behövs all stimulans från statens sida för att åstadkomma förbättringar vid de kommunala reningsverken. Ett steg i sådan riktning tas om riksdagen bifaller det förslag som ställts av naturvårdsverket. Det innebär att bidragsnivån höjs till 55 96 och att maximibeloppet till ett och samma projekt höjs från 5 till 7,5 milj.kr. Föredragande statsrådet och regeringen vill inte biträda förslaget, men vi finner för vår del förslaget rimligt och anser att det bör bifallas av riksdagen. Jag yrkar därför slutligen, fru talman, också bifall till reservationen 16.
Fru talman! Människan har under de senaste århundradena fått oanade möjligheter att bruka naturens krafter och jordens tillgångar. Den materiella standarden har kraftigt ökat, men samtidigt har miljön förstörts såväl på arbetsplatser som i naturen. En god livsmiljö blir emellertid en allt viktigare del av vår totala levnadsstandard. Därför får framstegen inte ske genom misshushållning med naturresurser eller betalas med ohälsa, vantrivsel i arbetslivet eller förstörelse av den yttre miljön. Produktionsutvecklingen får inte styras av kortsiktiga ekonomiska intressen. För att skapa ett samhälle där människornas krav på en livsvänlig miljö tillgodoses har man också stiftat en lång rad lagar under de senaste åren som ett led i en målmedveten miljöpolitik. Men fortfarande återstår många miljöproblem att lösa. Nya lagar kommer med all säkerhet att behövas, och en fortlöpande miljövårdsforskning kommer säkerligen att ge oss kunskaper för olika ingripanden från samhällets sida. Det återstår då att se om den enighet som nu i stort råder i fråga om miljövårdspolitiken kommer att gälla också när räkningen skall betalas i form av ökade resurser eller kraftigare ingripande mot kortsiktiga ekonomiska intressen. Det kan vara på sin plats att påminna kammarens ledamöter om den skiljelinje som fanns mellan koalitionen center-moderater och övriga partier när riksdagen 1973 antog lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Då ställde centern och moderaterna upp på näringslivets sida — dvs. bakom Kemikontorets synpunkter — för att låta producenterna slippa den omvända bevisbördan. I andra sammanhang vill framför allt centern säga sig värna om miljön, men när det kommer till egna ekonomiska intressen eller ingripande mot egen miljöförstöring är inte intresset detsamma. Det är lättare att rala om miljöfrågor än att aktivt agera. Bara någon annan tar kostnaderna är man gärna med. Så några ord om reservationerna 10 och 11 som behandlar miljövårdsforskningen. I reservationen 10 förordas en höjning av anslaget till miljövårdsforskning med ytterligare 2,5 miljoner och i reservationen 11 en höjning med 7 miljoner utöver de 3,7 miljoner som departementschefen föreslagit i ökning. Redan förra året hade utskottet liknande yrkande om ytterligare höjning av anslaget för miljövårdsforskning. Riksdagen påminde då i sitt beslut om miljöforskningsutredningens betänkande, som visade att den totala statliga satsningen på miljövårdsforskning kunde beräknas till omkring 60 miljoner årligen; alltså väsentligt mer än vad som ryms under punkten 63. Utredningen hade föreslagit åtgärder för att åstadkomma effektivisering och samordning av pågående forskning och vid planeringen av nya forskningsprojekt. Riksdagen fann för sin del att en vidare prövning av utredningens förslag borde ge ett säkrare underlag för en bedömning av eventuella ytterligare behov av forskningsmedel. Miljöforskningsutredningens betänkande är nu föremål för övervägande inom departementet. Samtidigt behandlas också formerna för övergripande forskningsplanering av 1972 års forskningsutredning.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 I reservationen 7 förordar folkpartiet en uppräkning med ytterligare 1 milj.kr. utöver de 12 miljoner som anslaget räknats upp med i propositionen, och man begär att ett förslag om ett centralt undersökningslaboratorium snarast föreläggs riksdagen. Det förslaget andas ungefär: visst är det bra som regeringen föreslår, men vi vill vara bättre. Naturvårdsverket har fått en uppräkning med över 12 miljoner till 44 miljoner, vari beräknats förstärkningar för att upprätta ett produktregister. Därtill föreslås inrättandet av en forskningsoch undersökningsavdelning för att samordna naturvårdsverkets forskningsoch undersökningsverksamhet. Utskottet har för sin del också tidigare vid flera tillfällen understrukit vikten av en effektiv kontroll av hälsooch miljöfarliga ämnen. Men då ett omfattande utredningsarbete har pågått inom miljöforskningsutredningen — och framför allt inom arbetsmiljöutredningen — har utskottet och riksdagen tidigare avstyrkt liknande förslag. Riksdagen har emellertid starkt understrukit behovet av att nuvarande tillfälliga lösningar av laboratoriefrågan ersätts med en mer permanent lösning, som anpassas till utvecklingens krav, och förutsatt att regeringen med uppmärksamhet följer frågan och så snart sig göra låter framlägger förslag i ämnet. Majoriteten i utskottet menar att förslagen om ett produktregister och en ny forskningsoch undersökningsavdelning vid naturvårdsverket i viss utsträckning tillgodoser syftet i folkpartimotionen. Och därtill kan läggas att arbetsmiljöutredningens förslag till en ny arbetsmiljölag remissbehandlas i departementet. Som jag ser det är reservationen 7 en överloppsgärning. Så några ord om vad fru Anér sade om att socialdemokraterna tydligen anser att miljövårdsproblemen är avklarade, eftersom anslaget inte har höjts. Om inte fru Anér satt i jordbruksutskottet skulle jag möjligen kunna tänka mig att ett sådant påstående berodde på okunnighet, men kunskapen borde rimligen finnas hos fru Anér. Vi liberaler tror på människans frivillighet och ideella engagemang, sade fru Anér. Nej, fru Anér, när det gäller att lösa så stora och avgörande problem som miljövårdsfrågorna går det inte att lita till marknadskrafternas fria spel. Då krävs det lagar. Då måste samhället ställa krav. Då krävs det stöd från samhället. Den socialdemokratiska miljövårdspolitiken består av krav, av lagar, av stöd när det behövs — och av krav även från producenternas sida. Kostnaderna för miljövården minskar nu tack vare de stora satsningar som gjorts tidigare. Det känner fru Anér säkert till. Vi har under sex år gett ett stöd med 50 milj.kr. om året till industrin för att man där skall förbättra sina miljövårdsåtgärder. Med det extra stödet som utgått är det sammanlagt 770 milj.kr. som samhället har satsat på industrins miljövårdsutbyggnad. Reningsanläggningarnas utbyggnad sedan 1968 har kostat samhället 1 200 miljoner i statsbidrag. Vi har snart bytt ut alla reningsanläggningar. Och det är en av anledningarna till att kostnaderna för reningsanläggningar i år minskar med 30 miljoner, medan övriga miljövårdsåtgärder ökar med 29,2 miljoner. Det är alltså inte så, fru Anér, att socialdemokraterna anser att miljövårdsproblemen är avklarade. Tvärtom. Det återstår mycket att göra. Men vi har, som det parti som har gått först i dessa frågor, också visat på vilka förslag och åtgärder som måste till, och vi har satsat samhällsresurser för att åstadkomma en bättre och livsvänligare miljö för män I reservationen 8 kräver folkpartiet inte bara en ökning av anslaget för miljövårdsinformation med över 1 milj.kr. mer än vad som föreslagits i budgetpropositionen, utan i denna miljon lägger man in 800 000 kr. mer än vad naturvårdsverket har äskat. Dessa 800 000 kr. skall specialdestineras till den ideella sektorn. Riksdagen har tidigare liksom nu ansett att principiella betänkligheter finns mot att stödet till organisationerna splittras upp på flera anslag och att det måste ankomma på regeringen eller naturvårdsverket att fördela anslaget på olika ändamål. Därtill kommer att flera av de ideella naturvårdsorganisationerna får bidrag från anslaget till stöd åt idrotten och att Svenska naturskyddsföreningen, som jag känner väl till eftersom jag sitter i dess styrelse, dessutom får bidrag från jaktvårdsfonden. Det bidraget uppgår f. ö. i år till 180 000 kr. Anslaget från naturvårdsverket uppgår till 440 000 kr. Men det förunderliga med fru Anérs reservation är snarare den motivering som fru Anér har för detta specialdestinerade stöd. Utan att förringa de ideella organisationerna, som jag menar gör en mycket god insats inom miljövårdsinformationen, vill jag ändå säga att det är förunderligt att läsa att inrättandet av naturvårdsverket, miljölagstiftningen och FN:s konferens om den mänskliga miljön har tillkommit genom det ambitiösa, grundläggande arbete som de ideella organisationerna har presterat. Har då inte de politiska partierna, deras program, regeringen och riksdagen någon som helst betydelse? Det är väl ändå att underskatta och förringa det arbete som de politiska partierna och deras valda representanter gör. Jag skriver verkligen inte under på fru Anérs historieskrivning.

Fru talman! Centerns ambition vad gäller miljöpolitiken är allvarlig och uppriktig. Den innebär beredskap att ta konsekvenser och kostnader. Jag är mycket förvånad när fru Theorin hemfaller åt den politikens trista avigsida som innebär att misstänkliggöra andra politikers goda vilja. Det är den sida av politiken som ibland gör en betänksam inför vad det är man sysslar med. Jag vill inte misstänkliggöra någon politisk motståndares goda vilja, allra minst när det gäller miljöpolitiken.

Orden föll ungefär så här: Här i riksdagen sysslar vi med konkreta, realistiska ting och inte med ting som svävar i det blå, som herr Larsson i Borrby sysslar med och som kallas miljöpolitik. Den detalj som fru Theorin tar upp som grund för sitt misstänkliggörande handlar om en juridisk formulering. Vi trodde för centerns del inte att det var möjligt att med juridisk bindning skriva in bestämmelser om den omvända bevisbördan. Den omvända bevisbördan är en fin och riktig ambition. Låt mig säga det än en gång, fru Theorin, och låt mig bli trodd på mina ord: Det är en fin ambition. Men den är mycket svår att leva upp till. Det visar bl.a. naturvårdsverkets dilemma, redovisat vid föredragning i utskottet, där man på intet sätt i den nya produktkontrollnämnden bokstavligen har kunnat leva upp till den formulering som riksdagen enades om och som centern alldeles riktigt varnade för. Vi sade den gången att man kanske skulle tala om att belysa och visa och tillfredsställande styrka en varas ofarlighet. Det tycker vi alltjämt. Det totala beviskravet är svårt att följa upp juridiskt, och här är det endast en fråga om ordval. Jag tycker att det var onödigt av fru Theorin att ta upp den debatten igen.
Fru talman! Det är nog bara fru Theorin som kan komma på att säga att vi i folkpartiet skulle anse att det bara är marknadskrafterna som kan sköta miljön. Någonting sådant har vi aldrig sagt och vi har i handling visat att vi tror att det behövs många lagar, inte minst när det gäller den omvända bevisbördan, som både herr Larsson i Borrby och fru Theorin har talat om. Däremot är vi djupt övertygade om att vad som verkligen skjuter på utvecklingen i grunden är de ideella och frivilliga krafterna. Vi har naturligtvis i vår reservation inte sagt att det bara är dessa som gjort någonting för miljön, utan det står uttryckligen att alla de goda åtgärder som vi talar om ”torde ha kommit till stånd inte minst genom det ambitiösa, grundläggande arbete som de ideella organisationerna presterat”. Det är väl ändå någonting som man inte skulle behöva ha mer än en åsikt om. På det här området, precis som när det gäller u-hjälpen, kan man inte göra någonting med den bästa politiska viljan i världen, om det inte finns en fast åsiktsbildning bland människorna, om det inte finns folk som verkligen jobbar aktivt och frivilligt för att skapa opinion och tar fram en hel del av de fakta som annars inte kommer fram. Det är av den anledningen som vi i folkpartiet anser det vara mycket viktigt att ge ett stort och påtagligt stöd åt just detta ideella arbete.

Skall det göras en historieskrivning skall den göras korrekt, herr Larsson. Det var inte så att centern i sin reservation varnade för att detta inte skulle vara möjligt och att det var tillräckligt om man kunde styrka en varas farlighet. Vad centern och moderaterna sade var att det räcker att belysa en varas egenskaper från hälsooch miljöskyddssynpunkter. Man ville inte lägga ansvaret på producenterna att bevisa varans ofarlighet, alltså den omvända bevisbördan. Jag tror på herr Larsson och det gläder mig när han säger att han ändrat uppfattning och nu anser att den omvända bevisbördan är en fin ambition. Jag räknar med att det är en grunduppfattning hos herr Larsson som gör att han är beredd att skriva under på den omvända bevisbördan och aktivt agera för denna, dvs. producenterna skall åläggas bevisbördan. För det kan väl inte vara så att det föresvävar herr Larsson att denna lagstiftning kan vara till nytta för andra intressen. Det är här fråga om en besvärlig juridisk formulering. Denna lag var, såvitt jag vet, den första av sitt slag i världen. Det är två år sedan lagen kom till, och jag vill med beklagande konstatera att produktkontrollnämnden ännu inte av olika skäl har haft förmåga att leva upp till lagens intentioner. Vi har i utskottet fått en redogörelse för anledningen härtill. Jag har accepterat skälen härför men vill notera att lagen ålägger producenterna bevisbördan. Nej, fru Anér, det är faktiskt så att fru Anér sagt i sin reservation att inrättandet av naturvårdsverket, miljölagstiftning och sammankallandet av FN-konferensen om den mänskilga miljön torde ha kommit till stånd inte minst — det är riktigt att de orden finns med — genom dessa organisationer. Jag underskattar inte de ideella miljövårdsorganisationerna. Men underskatta inte heller det politiska arbetet, fru Anér! Det kan straffa sig.

Fru talman! Jag ber att få tacka fru Theorin för att hon nu har förklarat att hon i fortsättningen är beredd att tro även sina medmänniskor på deras ord. Jag har inte här i talarstolen sagt att jag har ändrat uppfattning. Jag har bara talat om att jag hade den uppfattningen, långt innan fru Theorin hade tillfälle att redovisa den i riksdagen. Det är bra att fru Theorin nu erkänner att den trassliga formulering som gjordes 1973 är svår att leva upp till. Vi skall väl med gemensamma krafter försöka att ställa sådana resurser till naturvårdsverkets och produktkontrollnämndens förfogande att man nödtorftigt kan leva upp till den juridiska formuleringen även om den alltjämt är svår. Med stor förväntan emotser jag att fru Theorin kommer att kämpa för den omvända bevisbördan också när det gäller produktion av kärnkraft i detta land.
Fru talman! Det var ledsamt att herr Larsson i Borrby backade tillbaka till sin gamla ståndpunkt. Den ståndpunkt som han tidigare i dag har intagit i kammaren redovisade han nämligen inte 1973, då han helt och hållet stod på näringslivets sida och företrädde Kemikontorets intressen här i kammaren. Herr Larsson vet lika bra som jag och övriga ledamöter i jordbruksutskottet — det har vi naturvårdsverkets chefs ord på — att det i första hand inte är ekonomiska resurser som naturvårdsverket behöver för att kunna leva upp till intentionerna i lagen. Efter den diskussion som vi nu har haft med produktkontrollnämnden i utskottet förväntar vi oss att man aktivt skall arbeta för att lösa de praktiska och organisatoriska problem som har varit ett hinder för verket att leva upp till riksdagens intentioner. Lagstiftningen kan vara en föregångare. Det behöver inte betyda att den är omöjlig att genomföra. Tvärtom är den omvända bevisbördan möjlig att genomföra, och den kommer att genomföras. Jag är helt övertygad om detta. Det är inte fråga om att misstänkliggöra centerpartiets uppfattning i miljövårdsfrågan, herr Larsson. Men centern har haft en förmåga att ha många skiftande synpunkter i miljövårdsfrågan. I dag har vi utanför riksdagen fått i vår hand ett litet papper från centerns ungdomsförbund, vari man talar om ekologi och hushållning. Där sägs att ingen verksamhet i samhället får leda till miljöförstöring eller sådana förändringar i miljön att det naturliga kretsloppet förstörs. Det låter väldigt bra. Det kanske vi kan skriva under på så där ideellt uppe i det blå som herr Larsson blev tillrättavisad om tidigare. Men om jag förstår detta rätt innebär det att centerungdomen inte kan acceptera användande av de gifter som i dag utnyttjas i jordbruket. De ekonomiska intressen som herr Gernandt tidigare kritiserade kan följaktligen centerungdomen inte ställa sig bakom. Alternativet som centerungdomen redovisar lyder: Lokalsamhälle för överlevnad. Jag vill då säga: Bevare oss för sådana lokalsamhällen.

Fru talman! Min uppgift här i dag är främst att något kommentera de reservationer som har avgivits i anslutning till jordbruksutskottets betänkande och som tar upp anslagen till sjörestaureringar och avfallsbehandling, alltså reservationerna 12-17. Reservationerna 12-15 tar upp det statliga anslaget till sjörestaureringar. Låt mig börja med att säga att utskottsmajoriteten är helt ense med reservanterna om att sjörestaureringar för framtiden kommer att bli ett allt viktigare inslag i miljövårdspolitiken. Stora miljövårdsinsatser från samhället måste göras på detta område. Den planerade restaureringen av fågelsjön Hornborgasjön som enbart den kommer att kosta 26 miljoner är därvidlag ett klart uttryck för statsmakternas ambitioner på området. Utskottet har också pekat på det intensiva utredningsarbete angående sjörestaureringar som nu är i sin slutfas och vars resultat behövs för att man i framtiden skall få ut mesta möjliga effekt av de kostnader som läggs ner för att återställa skadade sjöar. Det är alltså mycket som är på gång just nu. Länsvisa sjöinventeringar företas nu i allt fler län, och naturvårdsverket gör en riksinventering av hotade sjöar. Vidare pågår en kartläggning av våra vattentillgångar och anspråken på dessa, något som moderaterna i utskottet pekar på i sitt särskilda yttrande. Andra förarbeten avser försök med kalkning av försurade sjöar, vilket både herr Magnusson i Kristinehamn och herr Wachtmeister i Johannishus har varit inne på. De försöken håller nu på att utvärderas av styrelsen för teknisk utveckling. Men den mest väsentliga utredningen i det här sammanhanget är miljökostnadsutredningen. Dess delbetänkande angående sjörestaurering avser att ge en samlad överblick över kostnader och effektivitet för olika restaureringsmetoder. Det utredningsarbetet kommer också att ta upp kostnadsfördelningen och statsbidragsbestämmelserna i samband med sjörestaureringsarbetena. Och till slut, fru talman, vill jag också peka på svavelgruppens nyligen avlämnade betänkande Mindre svavel — bättre miljö, som speciellt tar upp försurningsproblemen och de åtgärder som måste vidtas mot dessa. Alla dessa utredningar är antingen nyligen slutförda eller befinner sig i slutfasen av sitt arbete. Utskottet har därför ansett det naturligt och självklart att man avvaktar regeringens samlade prövning av denna utredningsinsats innan man tar ställning till ytterligare anslagshöjningar för sjörestaureringar, som har begärts i en del motioner. Det rör sig nämligen här, som herr Wachtmeister utomordentligt väl har understrukit, såväl om ett tekniskt komplicerat område som ett område vilket i hög grad innehåller svåra prioriteringsproblem när det gäller att få ut det mesta möjliga av de insatser som görs, inte minst med tanke på de behov som finns på många områden i vårt land. Mot den bakgrunden, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag under punkten 66 och yrka avslag på den gemensamma folkpartioch vpk-reservationen nr 14, som begär en ökning av anslaget till särskilda undersökningar inom miljöområdet m.m. med 4 milj.kr. utöver regeringens förslag. Samma yrkande om avslag har jag beträffande centerpartireservationen nr 15 om ett nytt anslag med titeln Sjörestaureringar på 10 milj.kr. I reservationen 12, avgiven av utskottets centerpartister, kritiseras nuvarande statsbidragsbestämmelser avseende restaurering av förorenade vattenområden. Reservanterna anser att de nuvarande bestämmelserna innehåller villkor som gör det svårt att utnyttja bidragen även för projekt av hög angelägenhetsgrad. Speciellt retar de sig på att bidrag inte kan komma i fråga för mer kortsiktiga åtgärder i underhållssyfte. Vad man begär i reservationen 12 är därför att bidragssystemet blir föremål för översyn. Som jag ser det, ägnar sig centerpartireservanterna på denna punkt åt en kvalificerad inslagning av öppna dörrar. Redan innan reservationen skrevs hade exempelvis utredningsbetänkandet Mindre svavel — bättre miljö publicerats. Där föreslår utredningen enhälligt att statsbidrag skall kunna utgå till kalkning av sjöar som hotas av försurning. En viktig bit av reservanternas utredningskrav är således effektuerat redan på förhand. Dessutom är det så, som jag tidigare nämnt, att miljökostnadsutredningen, där även centerpartiet är representerat, just nu arbetar för högtryck med sitt betänkande om sjörestaureringar. Den utredningen har speciellt i uppdrag att titta på statsbidragsbestämmelsernas utformning och kostnadsfördelningen mellan stat, kommun och industri i dessa sammanhang. Jag ber alltså att få yrka avslag på reservation nr 12. En ny utredning skulle försena i stället för att gagna de syften som reservanterna säger sig vilja främja. Miljökostnadsutredningen beräknas nämligen lägga fram sitt betänkande om sjörestaureringar redan under hösten i år. När det gäller reservationen 13 av herr Takman angående sjörestaureringar i Värmlands län vill jag gärna börja med att instämma i några rader, vilka f. ö. också starkt har understrukits av herr Magnusson i Kristinehamn i hans inlägg här från talarstolen. Dessa rader i reservationen lyder: ”———- effekterna av det svavelnedfall som främst sammanhänger med förbränningen av svavelhaltiga eldningsoljor är ett av landets absolut största miljöproblem. Den snabba försurningen av sjöarna är bara ett exempel på svavelnedfallets skadeverkningar. Också på andra områden, bl.a. inom jordbruket och skogsbruket, kan allvarliga konsekvenser förväntas.” Det tycker jag är helt riktiga slutsatser. Speciellt borde utskottets centerpartister begrunda dessa synpunkter, eftersom man på centerpartihåll ständigt har en benägenhet att bagatellisera skadeverkningarna av den ökade oljeförbränningen. Men åter till reservationen 13. Den har det lilla problemet med sig att de åtgärder som där föreslås redan är på gång. Såväl inkluderandet av Värmland i den del av landet där endast svavelfattig olja får användas som särskilda åtgärder och statsbidrag för att återställa försurade sjöar har redan föreslagits av den utredningsgrupp angående svavelproblemet, där statssekreteraren i jordbruksdepartementet sitter som ordförande. Också för den här reservationen har alltså tåget gått, om jag får anknyta till herr Magnussons i Kristinehamn utskottsplacering här i riksdagen. Jag ber att få yrka avslag på reservationen 13. Fru talman! I reservationen 16 tar herr Takman upp frågan om bidrag till kommunala avloppsreningsverk. Han begär att man skall stimulera en högre grad av rening i de kommunala avloppsreningsverken genom att ändra bidragsnivån från 30-50 96 till att omfatta procentintervallen 35-55. Herr Israelsson, vpk, tog upp det yrkandet i sitt anförande här från talarstolen. Till det är att säga att det i och för sig är angeläget att stimulera en utbyggnad av ytterligare reningsanordningar, men sådana räknar utskottet med skall komma till stånd också med nuvarande bidragsregler. Dessutom har nog utskottet den uppfattningen att det är för tidigt att ta bort bidragen till sådana enklare biologiska anläggningar som nu kan få ett bidrag på 30 96. Jag tror knappast det skulle gagna de hushåll ute i glesbygden som fortfarande har en otillfredsttällande rening. Därför är jag litet förvånad över att vpk har väckt detta förslag. Dessutom, fru talman, kan man göra den reflexionen att det kanske i dag är mer angeläget att satsa på kontroll och drift av befintliga anläggningar än på en snabb utbyggnad av ytterligare reningssteg. Det är alltså enligt vår uppfattning mer angeläget med en ökad kontroll än att ändra bidragsprocenten med så litet som 5 96. Med hänsyn till detta, fru talman, ber jag också att få yrka avslag på reservationen 16. Herr Israelsson yrkade bifall till en anslagshöjning från 5 milj.kr. till 7,5 milj.kr. i enlighet med vpk-motionen. Jag kan bara notera att herr Takman i sin reservation inte har fullföljt kravet på en sådan anslagshöjning. Är det en ren felsägning från herr Israelssons sida eller har ni olika uppfattningar i den här frågan? Till slut, fru talman, några ord om reservationen 17 av centerpartisterna i utskottet. De kräver en ökning av det statliga stödet till avfallsbehandling från 15 till 20 milj.kr. Motiveringen är att man behöver de extra 5 miljonerna för att göra ytterligare insatser när det gäller avfallshanteringen. Till det är väl bara att säga att den bedömning som utskottet har gjort är att det i dagens läge räcker med 15 milj.kr. I det utvecklingsskede som verksamheten nu befinner sig är den ännu inte mogen att expandera i den takt som vi räknar med att den skall göra under de kommande åren. Vi har försöksanläggningar för att återvinna och omhänderta avfall på ett flertal platser i landet, bl.a. Stockholm, Laxå och Gislaved. Verksamheten har ännu inte kommit så långt att resultaten kunnat utvärderas. Det betyder att vi t. v. bör skynda långsamt på detta Det rekonstruerade behandlingsföretaget SAKAB har nu börjat arbeta med sina framtidsuppgifter. Kommunerna, staten och industrin har gemensamt gått in som aktieägare i detta bolag, som framöver kommer att få en viktig arbetsuppgift. Jag har också erfarit att man som en av sina första arbetsuppgifter i det rekonstruerade SAKAB har beslutat att snarast utarbeta ett program som innefattar en total planering av de behandlingsresurser som behövs i vårt land. Detta program kommer att läggas fram före årets slut. Därefter har styrelsen möjlighet att fatta ett principbeslut om utbyggnad av de framtida behandlingsresurserna i landet. Utskottet menar på den punkten att det är rimligt att avvakta denna planering, innan man går in och ytterligare utökar anslaget i enlighet med vad som föreslås i centerpartireservationen. Man bör alltså ha det planeringsmässiga underlaget innan man sätter i gång och expanderar verksamheten. Med hänsyn till detta, fru talman, ber jag också att få yrka avslag på reservationen 17. Sedan vill jag bara — för säkerhets skull, fru talman — avsluta mitt anförande med att påpeka att mina avslagsyrkanden innebär bifall till vad utskottet har hemställt vid punkterna 66, 67 och 68 i betänkandet.

Fru talman! Tåget har gått för reservationen 13, säger herr Pettersson i Lund, med hänvisning till min utskottsplacering. Jag undrar det. Jag tror inte ens att båten har gått — med tanke på att vi talar om sjöar! Allt är på gång, säger herr Pettersson också. Han tänker då närmast på betänkandet Mindre svavel — bättre miljö, där man alltså föreslår åtgärder — vilket jag är medveten om -— i enlighet med vad som anges i reservationen 13. Nu är det så att detta betänkande har framlagts efter det att vår motion skrevs, och man har i detta betänkande när det gäller sänkning av svavelhalten för Värmland ett förslag om åtgärder i slutet av 1977. Sedan säger man beträffande program för kalkning m.m. att man kan tänka sig 10 miljoner per år under en femårsperiod för detta ändamål. Det ligger också i linje med vad vi har föreslagit. Men detta skall beredas i departementet, och man vet inte hur lång tid det tar. Jag säger detta inte därför att jag tror att man har en negativ inställning i departementet utan helt enkelt därför att beredningen tar sin tid. I Värmland har man förväntat sig en sänkning av svavelhalten nu, och med hänvisning till vad jag sade förut om det allvarliga läget i fråga om försurningen av sjöar i Värmland tycker jag att åtgärderna bör kunna vidtas snabbare. Jag anser alltså att riksdagen bör kunna göra ett uttalande i enlighet med vad som föreslås i reservationen 13 i dessa frågor. Därigenom understryker man nödvändigheten av snabba åtgärder.
Fru talman! Jag vill börja med att kommentera det fru Theorin sade tidigare, nämligen att staten på några år — dvs. under förhållandevis kort tid — i bidrag till kommunala reningsverk har anslagit 1200 milj.kr. Det är en mycket stor summa. Jag är ense med henne om att det varit riktigt. Hon nämnde också att över 700 milj.kr. har gått som rena gåvor till industrin i form av stöd. Det har vi varit kritiska till. Men med hänsyn till de stora anslag som utgått och det stora kapital som finns nedlagt i kommunala reningsverk anser vi att det är viktigt att de fungerar så bra som möjligt. I det ekonomiska läge kommunerna har i dag kan vi knappast påräkna några initiativ från deras sida — av rent ekonomiska skäl. Herr Pettersson i Lund sade att han i och för sig kunde instämma i att det var riktigt att öka reningsgraden, men han var ändå förvånad över att vpk tog upp den frågan i sin motion. Till detta vill jag säga att det inte är vår idé från början, utan det är naturvårdsverkets förslag. Naturvårdsverket kom igen med förslaget i år efter att ha begärt precis detsamma förra året. Om det skulle vara ett oriktigt förslag från miljövårdssynpunkt är det förvånande att naturvårdsverket är så envist med det. Vi har för vår del ansett det klokt; därför har vi stött det. Har vi gått på någon sorts mina beklagar jag det — men vi har inte den uppfattningen. Slutligen tog herr Pettersson i Lund upp en siffra som jag nämnde och som inte stämde med reservationen. Han frågade om det var en felsägning av mig. Det kan jag ge ett mycket rakt svar på: Ja. Jag refererade motionen och våra krav i den, men jag yrkade inte bifall till motionen utan till reservationen, och siffrorna skiljer sig litet grand. Det medges således att jag sade fel.
Fru talman! Herr Magnusson i Kristinehamn ursäktar vpk:s reservation angående försurningsproblemen med att motionen skrevs innan svavelgruppens betänkande publicerades. Det tycker jag är en ganska dålig ursäkt. Det väsentliga är ändå att reservationen kom efter det att svavelgruppen hade publicerat sitt betänkande. Jag hade hoppats att vpk-aren i utskottet, herr Takman, skulle ha tagit hänsyn till de fakta som förelåg. Det har han alltså inte gjort och inte heller har herr Magnusson i Kristinehamn gjort det i sitt inlägg i dag. Det väsentliga är emellertid nu att jag hoppas att herr Magnusson kan vara nöjd för Värmlands del med de utredningsförslag som kommer fram i betänkandet. Det innebär just, som jag sade tidigare, att förslag föreligger om att Värmland inkluderas i de områden där svavelfattig olja skall komma till användning i fortsättningen. Eftersom en sådan man har suttit i utredningen som statssekreteraren i jordbruksdepartementet, som säkerligen har jordbruksministerns öra i det här fallet, tror jag också att förslaget kommer att bli genomfört.
Fru talman! Beträffande den punkten sade jag förut att jag inte är riktigt nöjd med vad som sägs i utskottets skrivning och inte heller med vad som sägs i utredningens betänkande. Vi förordar en övergång till sänkt svavelhalt så fort som möjligt, men förslaget innebär att sänkningen skall ske i slutet av 1977.

Fru talman! Med den snabba tekniska utvecklingen och en ökad ekonomisk och social välfärd har följt vissa tendenser till allt snabbare exploatering för bebyggelseändamål av många av våra skyddsvärda områden. Även om naturreservat och naturvårdsområden endast tar i anspråk 17 milj.kr. av regeringens förslag vilket, som utskottets ordförande nämnda tidigare, slutar på flera miljarder, är det för Sveriges befolkning mycket viktiga miljoner det gäller. Men ändå uttrycker de bara en liten del av det arbete som utförs för att skydda våra naturvårdsområden och vårt odlingslandskap. Största delen av detta arbete utförs nämligen i form av beredskapsarbeten för en total kostnad på 52 milj.kr. Det var något som utskottets ordförande glömde när han nämnde de små anslagen till detta område. Jag har själv på nära håll i det tätt befolkade Skåne med ett i förhållande till sin befolkning mycket begränsat utrymme för rekreationsområden sett vilken god verkan sådana beredskapsarbeten kan ha för att hålla vackra och skyddsvärda områden tillgängliga för det rörliga friluftslivet och låta dem behålla sin ursprungliga karaktär, trots att de varje dag hotas av en allt tätare bebyggelse i närheten. Herr Wachtmeister i Johannishus hade ingen övertro, som han sade, på dessa beredskapsarbeten, och den inställningen kan jag väl bara beklaga. Den kanske beror på att de lokala organen inte på alla håll visar samma vakenhet som i mitt eget hemlän. Man kanske också skall beklaga att vi ännu inte har fått särskilda beredskapskor till naturvårdsbete, som herr Wachtmeister önskade. Men vi får väl ändå påpeka att det har lämnats bidrag till djurtransporter som en del av bidragen till landskapsvårdande åtgärder i odlingslandskapet. Nu tar man också i årets budgetproposition upp frågan om en ändrad förvaltning av naturreservat och skyddade områden. Den centrala förvaltningen flyttas över från domänverket till naturvårdsverket, med länsstyrelserna och deras naturvårdsenheter som regionala organ. Dessutom skall det för varje naturvårdsobjekt finnas en lokal förvaltare som utses av naturvårdsverket eller länsstyrelsen och som gärna kan vara kommun, kommunal stiftelse, skogsvårdsstyrelse eller kanske en lokal förvaltning för domänverket. Jag tycker att man uppnår en fin samordning och enhetlighet genom att de centrala organen kan lämna anvisningar och utöva tillsyn. Men samtidigt får man i det praktiska handhavandet en decentralisering av inflytande och beslut till lokala myndigheter. Därför hälsar utskottet denna utveckling med stor tillfredsställelse. I budgetpropositionen föreslås också i år att den verksamhet med landskapsvårdande insatser inom odlingslandskapet som har bedrivits några år med statligt stöd på försök, skall fortsätta inom ramen för det budgetanslag vi här diskuterar. Men i likhet med naturvårdsverket vill regeringen endast att bidrag i princip skall utgå för naturvårdsområden eller naturreservat eller där ansträngningar pågår för att få ett sådant område avsatt. Man beräknar att ca 2000 ha årligen behöver åtgärdas. Det skall då för röjningsarbete, stängseluppsättning och djurtransporter kunna lämnas bidrag med 50 96. I reservationen 9 har utskottsledamöterna från centerpartiet och folkpartiet reserverat sig för att få en vidare tolkning av möjligheterna att utnyttja anslaget och därtill yrkat på en ökning av detta med 2 milj.kr. Regeringen har ansett att medlen för skydd av naturvårdsobjekt bör begränsas främst till avsatta naturvårdsområden. Där det finns ett betydande allmänt intresse bör bidrag kunna lämnas till kommun för vård och förvaltning. Men sm särskilda skäl föreligger, kan regeringen besluta att bidrag även skall kunna utgå till naturvårdsobjekt med annan ägoform och förvaltning. Därmed måste regeringen sägas ha lättat de tidigare mycket restriktiva reglerna, även om det blir viss prövning av de särskilda skäl som kan åberopas. Därmed borde principiellt kraven i motionen 622 kunna anses uppfyllda. Folkpartiet brukar ju vara anhängare av att föra beslut och inflytande närmare de enskilda människorna, och nog borde i detta fall det kommunala planet kunna duga. Jag tror att regeringen kommer att lyssna på de lokala intressenas företrädare när den skall fälla sina avgöranden. Men att binda vården av dessa odlingslandskap till ett avtal med markägarna, såsom herr Johansson i Holmgården ville, är kanske att gå litet väl långt. Först och främst finns det inte alltid lediga lantbrukare i det område där dessa insatser för naturen behöver göras, och sedan kan det också finnas andra lediga händer som behöver sättas i arbete — det kanske, åtminstone på många håll i norra Sverige, finns skogsarbetare som är lediga och behöver sysselsättas med dessa beredskapsarbeten. Därför tror jag att det skulle vara olyckligt att binda detta naturvårdsarbete enbart till markägarna. Centerpartiet och folkpartiet yrkar ytterligare ökning av ett anslag som i årets budget har fått ett påslag med 40 926. Även om man kan tycka att anslaget är litet i förhållande till de omfattande åtgärder som behöver vidtas, säger det väl ändå något om bristen på ekonomisk måttfullhet att så här begära 2 milj.kr. påökt efter en 40-procentig höjning. Jag tror det är viktigt att regeringen och riksdagen ser till att verkens förslag prövas från ekonomisk synpunkt och även sätts i sammanhang med andra utgifter som finns i det ämnesområde inom vilket man har att verkställa arbetet. Det är kanske ännu viktigare med anslag när det gäller t.ex. produktkontrollen. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag på punkten 62 och avslag på reservationen 9.
Fru talman! Det verkade på fru Lundblad som om hon menade att min varning för övertro på beredskapsarbetenas roll i landskapsvården berodde på att de lokala organen inte skulle ha fungerat i Blekinge. För att inte någon fläck skall vidlåda dem vill jag därför säga ifrån att det fungerar alldeles utmärkt där; de gör ett väldigt bra arbete så länge de håller sig till de saker som de kan, men de kan inte allt. Vad det särskilt gäller är att vidmakthålla det äkta kulturlandskapet, med det örtskikt som skapas av betesdriften. När betesdriften upphör blir det nämligen på det viset, att en del arter som kreaturen tidigare har hållit efter kan breda ut sig och förkväva andra arter med sämre konkurrenskraft, så att floran får en helt annan sammansättning. Landskapet övergår från hagmark till någonting som jag skulle vilja beteckna som ett mellanting mellan lund och äng. Åt den saken kan beredskapsarbetarna inte göra någonting, utan där är vi hänvisade till betesdriften, såsom också påpekas i propositionen. Det är där som vi måste ta upp ett samarbete med jordbrukarna på trakten. Men det är inte alls sagt att vi skall göra det. Fru Lundblad sade här — det var visst en liten känga mot Filip Johansson — att det kan finnas andra än bonden som vill utföra det där arbetet. Ja, det är självklart att om bonden-markägaren inte har tid att göra det själv, skall vi inte försöka tvinga honom till det, utan då får man ta hand om det arbetet med andra medel, men i den mån han har möjlighet att engagera sig och vill göra det, får vi arbetet bäst gjort genom honom. Han känner sina marker och vet vad som behöver göras, och han vet hur det skall göras.
Fru talman! Jag kan över huvud taget inte begripa varifrån fru Lundblad har fått uppfattningen att jag skulle ha sagt att samtliga åtgärder på naturvårdsområdet skulle överföras på markägarna. Det finns ju över huvud taget ingen möjlighet till det enligt vårt förslag om att anslaget skall ökas med 2 milj.kr. Inom den anslagsramen ryms inte samtliga åtgärder, och ansvaret för dem går inte heller att överföra på markägarna. Men en hel del av dessa åtgärder skulle kunna utföras av markägare, den saken är helt klar. De skulle även kunna utföras på ett bättre sätt, så att man kunde få ut mera av pengarna. Detta är ovedersägligt, och det framgår också av att flera länsmyndigheter har ställt sig bakom framställningen.
Fru talman! Mot herr Wachtmeisters i Johannishus mycket kunniga föreläsning om naturvården i Blekinge har jag inte mycket att invända. Jag vet att han är expert på det området och jag vill inte ge mig in i en debatt med honom, men jag kan kanske vid tillfälle få visa honom hur man har lyckats i Skåne. Så skall vi väl hoppas att man på olika håll i Sverige kan använda olika former av naturvårdsåtgärder som kan passa just för resp. område. Svårigheterna ligger väl i det förhållandet att vårt land bjuder på så många olika former av naturvårdsområden som på olika håll behöver specifika insatser. Till herr Johansson i Holmgården vill jag säga att den del i reservationen som jag hänförde till avtal med markägare lyder så här: ”——— vill utskottet för sin del framhålla de praktiska fördelar som kan uppnås genom att vården tryggas genom ett avtal med vederbörande markägare.” Nog är det ett mycket generellt uttalande. Jag har ingenting emot och jag tror inte heller att utskottsmajoriteten har det, om man på en del håll kommer fram till avtal med vederbörande markägare, men det bör inte vara en skyldighet för de olika myndigheterna att främst tillse att markägarna får lov att svara för naturvården, utan man får på varje ort se till att man anlitar den arbetskraft som finns tillgänglig och har den sakkunskap som fordras. Det finns väl också en strävan i detta att man använder beredskapsarbeten i stor utsträckning att på det sättet se till att förbättra sysselsättningen i en del av de län där det råder brist på sysselsättning, och det gör det ju inte minst i det län som herr Johansson i Holmgården tillhör.
Fru talman! Jag vill bara säga till fru Lundblad att myndigheterna ute i länet absolut inte skulle fatta den här möjligheten som en skyldighet utan som en rättighet som de skulle vara tillfredsställda med.

Fru talman! I motion nr 626 upptar jag i år, liksom i fjol, tillsammans med mina partikolleger i Stockholms län problemen med vattendragens förstörelse i vårt län. Under det år som gått har, eftersom inga andra partier vid förra årets behandling av frågan visade något som helst intresse för att rädda våra döende sjöar, naturligtvis inte heller någon bättring skett. Problemet för Stockholms läns sjöar — och det är f.ö. vad partiets motion gäller — är inte i någon högre grad svavlet, utan föroreningar, som är en följd av det centraliserade samhället. Det är bra att herr Pettersson i Lund vill rätta till svavelproblemet, men det gäller som sagt inte i någon högre grad för Stockholms läns sjöar. Den undersökning som landstinget utfört visar att av de ännu levande sjöar som kan räddas måste 90 stycken åtgärdas inom fem-tio år. För ett tjugotal sjöar finns en tidsfrist av endast ett par år. Om inte riksdagen i dag beslutar sig för att rädda dessa sjöar, är det knappast meningsfullt att fler gånger motionera om att rädda just dessa. Tiden är då ute för dem. Och att döma av majoritetens åsikter i betänkandet nr 33 ser det dystert ut. Den är beredd att med öppna ögon låta förstörelsen bli fullständig. Det är så mycket mer anmärkningsvärt, eftersom det är just dessa politiska partier som skapat det samhälle som är grundorsaken till den miljöförstörelse som vi nu får uppleva. Denna har då särskilt hårt drabbat våra vattendrag i de regioner som är mest centraliserade, exempelvis Stockholms län. Eftersom vattendragen är en livsviktig del av våra naturresurser såsom grundvattenmagasin och också i allt större utsträckning tas i bruk som ytvattenreservoarer, är de värda ett bättre öde än att vara mottagare av avfall från vår s.k. vällevnad i sådan utsträckning att deras möjligheter att leva vidare omintetgöres. Dessutom har de en stor uppgift som rekreationsobjekt för det allmänna friluftslivet. Att det kostar stora pengar att restaurera sjöar är vi alla medvetna om. Enligt utskottet är inte nu kända restaureringsmetoder tillräckligt prövade för att man skall satsa på dessa. Innebär detta att utskottsmajoriteten underkänner professor Sven Björks vid Lunds limnologiska anstalt metoder? Han är dock en av världens främsta experter inom området. Enligt en artikel i senaste numret av Landstingets Tidskrift har han med gott resultat förestått restaureringen av sjön Trummen utanför Växjö. Det exemplet har ju redan nämnts här i diskussionen. Utskottet säger också att det är naturvårdsverkets sak att fördela medel till sådana här objekt. Men då måste man väl också i rimlighetens namn ge naturvårdsverket medel att fördela. Och arbetskraft finns. Vi har aldrig någonsin haft så många studernade och utbildade inom biologi och limnologi som nu. Ge dessa en chans! Kostnaderna är Stockholms läns landsting berett att dela, och jag är övertygad om att de berörda kommunerna är beredda att ta sin del. I de allra flesta fall är det omöjligt att säga vem som är förorenaren och därmed den ansvarige för de uppkomna skadorna. Men på grund av människornas rörlighet numera bör det vara ett nationellt intresse att vi tillsammans försöker lösa det här problemet. Därför måste staten ta initiativet och skyndsamt förhandla med berörda parter. Vill vi bevara välståndet måste vi värna om våra naturresurser. Detta gäller inte minst våra vattendrag. Under fjolårets debatt råkade jag av någon anledning vara oartig nog att inte närvara i kammaren när herr Wachtmeister i Johannishus höll sitt anförande. Han tog då ned mig på jorden så att säga, när jag hade yttrat att jag tror att Stockholms län är det första län som har gjort en fullständig inventering. Jag garderade mig med ordet ”tror”. Då säger herr Wachtmeister att han vill ta död på min glädje över att Stockholms läns landsting skulle vara först i landet med en inventering av sjöarna. Sveriges minsta län nere i sydost var långt, långt före alla andra i det avseendet — naturligtvis. Ja, jag skall inte förringa herr Wachtmeisters glädje över att vara först. Det är bara så att jag inte vet, om den där utredningen gjorde att herr Wachtmeister också har anledning att vara glad i fortsättningen. Jag är bedrövad över resultatet av den utredning som Stockholms läns landsting har utfört. Det är därför jag försöker kämpa för att vi skall göra någonting åt detta bedrövliga tillstånd. Men politikerna i Stockholms län tycks vara ensamma, och vad partierna beträffar är centern ensam om att försöka göra någonting åt dessa problem. Jag vet mycket väl att det finns enskilda riksdagsmän, landstingspolitiker och kommunalpolitiker i alla partier som vill försöka kämpa på detta område, och det vittnar motionsfloran i dag om. Men tyvärr är vi som sagt ensamma som parti än så länge. Herrar Wachtmeister och Pettersson i Lund hänvisar till sittande miljökostnadsutredning och säger att detta skall utredas innan man kan ta ställning. Herr Wachtmeister säger att sjösanering för 10 milj.kr. är en droppe i havet. Ja, det kan ju så vara. Det är riktigt som han också säger, att det behövs en noggrann planering för att man skall kunna lösa problemet. Han är bekymrad när det gäller vilka sjöar man skall utvälja. Men då säger jag: Rådfråga kommuner och landsting; de vet vilka objekt som är de mest lämpade! I varje fall i Stockholms län vet man det. Vi har här två pilotprojekt som är beslutade av landstinget. Man skall nu göra en fullständig förberedande utredning så att man är klar att sätta i gång. Det gäller i norra delen av länet Kundbysjön och Björkaren och i södra delen Flaten. Men tyvärr kan vi inte sätta i gång med att restaurera dessa sjöar. Börjar man, så tar väl riksdag och regering detta som prejudikat på att man får klara det själv. Därför måste det vara vi rikspolitiker som går i bräschen och förhandlar och fördelar kostnaderna. Kommun och landsting är beredda att vara med på detta. Denna väntan på utredningen, även om den nu är färdig om ett år, kan som sagt vara ödesdiger för de 20 sjöar i Stockholms län som jag har talat om. Detsamma gäller säkert också för sjöar i många andra län. Men vi är på det klara med att om vi väntar ett år så är det definitivt för sent för de 20 sjöarna. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 15.
Fru talman! Jag lyssnade med stigande förvåning till herr Johanssons i Hållsta inlägg från talarstolen. Han påstod att den socialdemokratiska regeringen inte skulle ha något som helst intresse av att rädda våra döende sjöar. En sådan historieskrivning är grovt vilseledande och den bör alltså inte få stå oemotsagd. Det fel som herr Johansson i Hållsta gör är att han stirrar sig blind på de extra punktinsatser som han begär i sin motion. Men det är också fråga om att man skall manifestera sin vilja att undanröja de grundläggande orsakerna till att sjöarna behöver restaureras. Det är inte enbart fråga om att angripa sjukdomssymtomen, herr Johansson i Hållsta, utan det gäller även att kurera själva sjukdomen. Där har det tagits initiativ från regeringens sida, och det har också gjorts stora insatser. Jag vill bara erinra om de miljardinvesteringar som stat och kommun gemensamt gjort för att bygga upp effektiva avloppsreningsverk. Det har inneburit ingenting mindre än en jättesatsning för sanering av hotade sjöar och vattendrag. Samma sak gäller om de stora statliga bidrag som industrin fått för att stoppa utsläppen av förorenat vatten. Det har också blivit fina resultat. Ingen trodde väl för några år sedan att stockholmarna på nytt skulle kunna bada mitt i staden. Det är numera ett faktum sedan man gjort en sanering av avloppsutsläppen i Mälaren med hjälp av statliga och kommunala pengar. En annan sak är naturligtvis den fara som försurningen av sjöarna innebär. Det har jag tidigare understrukit. Också här görs stora insatser. Kostnaderna belöper sig, med de restriktionsåtgärder när det gäller svavelfri olja som vi har f.n., på i varje fall mer än 100 milj.kr. Lägg därtill de förslag som svavelgruppen kommit med i sitt enhälliga betänkande. Vad man diskuterar är åtgärder i halvmiljonsklassen per år. Det är alltså en grovt vilseledande beskrivning som herr Johansson i Hållsta redovisar, när han säger att det från socialdemokratins sida inte skulle finnas något intresse av att röja upp och sanera våra hotade sjöar och vattendrag. Men det är naturligtvis — som herr Wachtmeister i Johannishus tidigare sagt — stora problem här, och det gäller att på ett effektivt sätt använda de pengar som vi sätter in. Då måste man ha fram ett ordentligt utredningsunderlag, och eftersom utredningarna nu befinner sig i ett definitivt slutskede tycker jag att även herr Johansson i Hållsta bör kunna vänta ytterligare något år, innan han yrkar bifall till reservationer som innebär anslagsökningar på det här området.
Fru talman! Om herr Johansson i Hållsta frågade ifall jag var glad eller om han hoppades att jag skulle bli glad över utredningen kommer jag inte riktigt ihåg. Men i vilket fall som helst kan jag säga herr Johansson att jag inte alls är glad över resultatet av den sjöinventering som vi har gjort nere i Blekinge. Det är tvärtom bedrövligt, och det blir värre och värre. Vartenda år dör ett par sjöar som blir fisktomma helt enkelt på grund av syranedfallet. Det är där vi har den stora boven i dramat. Och så länge vi inte kan få bukt med den — vi vet inte varifrån varje del av allt detta nedfall kommer — får vi finna oss i den fortgående försurningen. Stockholms län är ju på ett sätt lyckligt lottat som inte har problem med försurningen. Men då kommer det någonting annat i stället, för aldrig får man vara riktigt glad. Då har ni här väldigt näringsrika sjöar, som just har en benägenhet att växa igen fortare. Men där är det ju, i den mån det beror på att det är en kalkbygd med oerhört näringsrika jordar över huvud taget, ingenting att göra åt det hela. Då får man hålla sjöarna öppna på konstlad väg. Men när sjöarna är näringsrika av andra orsaker — genom avlopp — bör det inte vara någon svårighet att få tag i avloppen, och då är det väl, som herr Pettersson i Lund sade, framför allt ett kommunalt intresse att satsa på den saken. Men jag vill upprepa vad jag sade i mitt första anförande: Det rör sig om fantastiska belopp, ifall vi skall få bukt med det här. Det är bråttom — det erkänner jag - men det är icke desto mindre viktigt att vi kan dirigera bidragen till de sjöar som det är absolut nödvändigt att rädda. Då tror jag att även andra landstingsområden än det som herr Johansson i Hållsta närmast talar för har synpunkter och kanske anser att det finns landskap som bör komma före Uppland i detta sammanhang. Jag förstår fullkomligt herr Johanssons bekymmer, och mina är tyvärr inte mindre. Men jag ser ingen utväg att få fram de många miljarder —- det gäller mycket mera pengar än vi i vårt land har lagt ned på vatten och avlopp, där vi är främst i världen — som behövs för sjörestaureringen. Jag vet inte hur vi skall få fram dessa pengar.
Fru talman! Herr Pettersson i Lund efterlyste grundorsaken och fattade tydligen inte vad jag sade var grundorsaken. Jag sade att den är centraliseringen. Den har medfört dessa onormala utsläpp i sjöarna, som jag tror är värst i Stockholms län. Där är utredningen klar. Det är inte svavlet som där är det stora problemet — det vill jag säga också till herr Wachtmeister i Johannishus — utan det är de onaturligt stora naturliga föroreningar som kommer av det centraliserade samhället. Jag tycker det är ganska meningslöst att, som Lennart Pettersson gör, berömma sig och sitt parti av att man har satsat så mycket på reningsverk. Det är väl inte stor mening med att satsa pengar på reningsverk, om man inte också följer upp åtgärderna med hjälp till självhjälp för dessa utsatta sjöar. Alla vi som sysslar med dessa frågor vet ju att naturen själv kan lösa en stor del av de här problemen, men sjöarna är nu så mättade av föroreningar att de inte klarar av den saken utan hjälp. Ni sitter här och vill vänta på en utredning, men under tiden dör kanske ytterligare 20 sjöar i Stockholms län. Herr Wachtmeister i Johannishus sade att orsaken kan vara näringsrika jordar, och naturligtvis kan det vara en bidragande orsak. Men det är någonting som naturen tidigare har klarat själv, och det skulle den göra nu också, om den fick möjligheter. Men grundorsaken, den tunga belastning som centraliseringen för med sig, måste vi hjälpa sjöarna med, om vi vill ha några friska sjöar i vårt land i fortsättningen.

Fru talman! Det slöseri med råvaror och energi som karakteriserar den industrialiserade världen beror förmodligen till stor del på bristande kunskap om hur de naturliga systemen på vår planet fungerar. Vi använder nu en teknik som i fysisk mening bryter ned resurser i stället för att bygga upp. En av orsakerna härtill tror jag ligger i det faktum att de som har makten fortfarande anser att den ekonomiska vetenskapen kan ge den överordnade kunskap som behövs för att vi skall kunna inrätta oss så förnuftigt som möjligt. I Sverige är t.ex. LU styrande för snart sagt all planering. Men kunskap om ekonomi ger inte tillräcklig information för att vi skall kunna fatta kloka beslut. I sin bok ”Livet är vackert” säger den engelske ekonomen E. F. Schumacher: ”I dagens vokabulär är det få uttryck för fördömanden som är lika slutgiltiga och avgörande som ordet ”oekonomisk”. Kalla en företeelse ”omoralisk” eller ”vidrig', "en fara för världsfreden eller för kommande generationers välbefinnande” — så länge som man inte har påvisat att den är ”oekonomisk” har man inte på allvar ifrågasatt dess rätt att existera, växa och frodas.” Detta citat visar, tycker jag, med all önskvärd tydlighet hur orimligt det är att alltid låta ekonomiska bedömningar vara överordnade alla andra. Ekonomin måste rimligen rätta sig efter de grundläggande förutsättningar som gäller för livet på jorden. Med det kulturmönster som dominerar världen f. n. är människan en destruktiv kraft på jorden. Vi har blivit så förblindade att vi tror att vi blir arbetslösa om vi inte utövar aktiviteter som förorenar och bryter ned ekosystemen och skapar allt större risker och problem. I själva verket kommer vi att finna arbetsuppgifter i överflöd, där allas skapande förmåga kan komma till uttryck, när vi tar vårt förnuft till fånga och börjar bygga upp ett sätt att producera och konsumera som inte skadar naturen eller våra medmänniskor. Människans olika aktiviteter måste samordnas med de stora naturliga systemen. Vi måste lära oss att bli effektiva på ett långsiktigt, klokt sätt och att med allt djupare förståelse och skicklighet främja och utnyttja de resursuppbyggande krafterna i stället för att som nu motverka dem och binda oss till nedbrytande system. Jordbruksutskottets välvilliga behandling av motionen 1676 av herr Hörberg och mig samt av motionen 1736 av herr Wijkman innebär att förståelsen för dessa tankegångar på ett mycket glädjande sätt har ökat. Men när det kommer till frågan om pengar, alltså att gå från ord till handling, då vill inte utskottets majoritet vara med längre. En ökad satsning på forskning efter de här linjerna är helt nödvändig, om vi skall kunna få det beslutsunderlag i samhället som gör en önskvärd förändring möjlig. Naturvårdsverket har beträffande anslaget till målinriktad miljövårdsforskning äskat en höjning på 10,8 milj.kr. Utskottet har tillstyrkt en ökning på 3,74 milj.kr. Merparten av de medel som begärs avser uppföljningar av redan pågående projekt förutom vissa fasta kostnader. Anställningsförhållandena vid naturvårdsverket tycks vara högst otillfredsställande. Enligt lagen om anställningsskydd gäller anställning tills vidare, om ej annat avtalats. Avtal om att anställning skall avse viss tid, viss säsong eller visst arbete får träffas endast om det föranleds av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet. Så säger lagen. Vid naturvårdsverket arbetar f. n. omkring 135 personer anställda för viss tid eller visst arbete. För 121 av dessa utgår anställningstiden den 30 juni i år. Omkring 50 av de visstidsanställda arbetar på forskningskontrakt som förnyas ett år i sänder så länge forskningsprojektet i fråga pågår. Visstidsanställning synes alltså ha kommit att användas i en omfattning som inte avsetts med lagen om anställningsskydd. Ett antal visstidsanställda medarbetare avlönas dessutom från anslag som ställts till naturvårdsverkets förfogande av andra myndigheter, huvudsakligen arbetsmarknadsverket. Även dessa medarbetare är för sin fortsatta anställning beroende av anslag som förnyas årligen.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

Fru talman! En väsentlig del av resonemanget om miljövårdsforskning rör sig om relationerna mellan ekonomi och ekologi. Bengt Hubendick är chef för naturhistoriska museet i Göteborg och har bl.a. skrivit en uppsats kring dessa frågor. Jag skall be att inledningsvis få citera ett avsnitt därur: ”Det vi hushållar med, naturresurserna, är oss givna och fungerar enligt naturlagar, enligt ekologiska lagar. Ekologin är oss given av naturen. Vi kan inte ändra naturlagar, bara utnyttja dem på bästa möjliga sätt. Vad som är bäst uttrycker vi vanligen i ekonomiska mått. Därmed blir ekonomin styrande. Men ekonomin är ju människans påfund, medan ekologin över människans huvud bestämmer ramarna och möjligheterna för vår hushållning. Ekonomin bör och måste underordnas ekologin. Den stora svårigheten ligger i att ekonomin bedömer lönsamheten på kort sikt och vanligen lönsamheten för en ekologiskt godtycklig ekonomisk enhet. De ekologiska följderna av ett handlande visar sig inte med en gång. Eftersläpningen kan vara lång. I-ländernas ekonomiskt givande industriella utveckling har skett på de outtalade förutsättningarna att tillgång på råvaror och energi är obegränsade och att naturens tolerans mot belastning är obegränsad. Båda förutsättningarna är falska, vilket vi börjar upptäcka i dag, ett par hundra år efter den industriella revolutionens början. Nästan allt vi gör är ekonomiskt motiverat, lönsamt i nuets korta perspektiv. Men nästan allt vi gör har också vittgående och svåröverskådliga ekologiska konsekvenser, som till slut går ut över människornas möjlighet att försörja sig — över våra möjligheter till en god hushållning på lång sikt.” Därför är forskning så viktig i detta sammanhang. Vi måste försöka att få fullt klart för oss hur naturen egentligen fungerar. Vi vet inte det till alla delar ännu. Utskottet gör ett mycket omfattande och positivt uttalande om bl.a. motionen 1975/76:1676. Det står givetvis klart för ledamöterna att de metoder för avfallsrening som vi i dag tillämpar inte för all framtid är de enda rätta. Nyttiggörandet av avfallet måste ägnas betydligt större uppmärksamhet än f.n. En forskningsväg som därvid bör beträdas är att av vissa avfallsprodukter försöka utveckla redan kända metoder att återproducera energi i form av livsmedel, t.ex. via alger och fisk. Som fortsättning på sådana energiomvandlingsvägar kommer så — mer eller mindre automatiskt — den långa process som en gång i tiden utgjorde stommen till de oljeförekomster som vi i dag utnyttjar i alltför hög takt. Vi underlåter därvid att se till att den urtidsprocess som en gång gav olja i dag får en fortsättning så att nya oljelager skapas. Därför måste man ställa sig frågan: Är t.ex. den metod riktig som vi i dag använder när vi renar våra sjöar? Tar vi på ett riktigt sätt vara på de avfallsprodukter som denna rening ger? Svaret är enligt min mening nej. Utskottet redovisar motionen 1676 på s. 72 på bl.a. följande sätt: ”Det framhålls att naturvården måste ses som en del av energiflödet. Genom nu tillämpade reningsåtgärder hindras den biologiska omvandlingsprocessen. Enligt motionärerna framstår allt klarare behovet av reningsverk som avgiftar avloppsvattnet och överför avfallet till organiskt sediment för vidare omvandling till kol, olja och livsmedel.” Vi gör inte så i dag! Det kan avslutningsvis förtjäna att upprepa vad jag nyss citerade ur Bengt Hubendicks uppsats: ”Ekonomin bör och måste underordnas eko Jag ser utskottets ingående resonemang kring dessa frågor på s. 71-75 i betänkandet såsom ett positivt ställningstagande men också bara såsom inledningen till ett nytänkande när det gäller ekologins överordnade roll i framtiden. Fru talman och ärade kammarledamöter! Nästan allt vad vi gör får vittgående och svåröverskådliga ekologiska konsekvenser, som går ut över kommande generationers möjligheter att överleva på vår jord. Därför är frågan om respekten för ekologin en ödesfråga, den mest övergripande fråga som vi har att ta ställning till här i kammaren. Fru talman! Jag har för dagen inget annat yrkande än om bifall till reservationen 10.

Fru talman! I motionen 1975/76:1721 har de halländska ledamöterna hemställt om anslag för undersökningarna av förhållandena i Laholmsbukten. Vi har hemställt om ett anslag på 500 000 kr. för att man skall kunna fortsätta de påbörjade undersökningarna om den stora anhopningen av alger i bukten. Utskottet säger i sitt betänkande att det ankommer på regeringen och naturvårdsverket att pröva frågan om anslagsfördelningen för särskilda projekt på miljövårdsområdet och att motionen inte bör föranleda några ytterligare åtgärder från riksdagens sida. Utskottet uttalar sig emellertid positivt om angelägenheten av att den påbörjade undersökningen skall kunna fullföljas. Hallandskustens stora betydelse för rekreation och friluftsliv behöver väl inte understrykas — alla i denna kammare är säkerligen väl medvetna om detta förhållande. Utskottet uttalar: ”Med hänsyn bl.a. till områdets stora betydelse från rekreationssynpunkt anser utskottet det angeläget att åtgärder vidtas som på sikt kan bidra till att lösa föreliggande problem.” Utskottets uttalande är så pass starkt att vi motionärer anser oss med tillförsikt kunna emotse snabba åtgärder i motionens syfte. Fru talman! Jag har därför inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, men jag har velat understryka behovet av snara åtgärder.
Fru talman! Jag skall försöka undvika att förlänga denna debatt, men det är ändå en sak som jag tycker jag vill ha sagt, innan debatten är slut. Fru Anér sade i början av sitt anförande att hon trodde sig förstå att regeringen nu ansåg att man var färdig med miljövårdsarbetet, eftersom regeringen inte föreslagit mer än 289 milj.kr. på denna budget i år, dvs. samma summa som i fjol. Fru Theorin har redovisat skälen härtill. Sedan kom fru Anér tillbaka och föreslog 299 milj.kr. på denna budget. Hon sade att det var ett uttryck för att man från folkpartiets sida ansåg att vi bara befann oss i början av miljövårdsarbetet. Jag skulle vilja slå fast att det är självklart att vi är överens om att vi, trots allt som har hänt på miljövårdens område, bara befinner oss i början av miljövårdsarbetet. Med anledning av den diskussion som har förekommit i dag och som i rätt hög grad har gällt problemen med luftföroreningarna och försurningen av våra sjöar skulle jag vilja tillägga att det inte räcker med att vi agerar aktivt här hemma. Jag kan på denna punkt försäkra att regeringen har agerat och kommer att agera på det internationella planet. Vi agerar inom Nordiska rådet, inom OECD:s miljövårdskommitté och inom FN:s miljöstyrelse för att vidga kretsen av länder som förstår bekymren med just dessa problem. Vi kommer att ta varje tillfälle i akt för att i internationella sammanhang söka vinna förståelse för att det gäller att så snabbt som möjligt begränsa de olägenheter som följer med luftföroreningarna, svavelnedfallet och försurningen av våra vattendrag.

Herr talman! Detta betänkande behandlar den proposition som lagts fram med förslag om särskilt stöd till skärgårdsföretag. Det är faktiskt ett angeläget spörsmål som här får en dellösning. Skärgården är ju för vårt lands vidkommande en alldeles speciell och unik naturresurs med utomordentligt värde som rekreationsmiljö, inte bara för de människor som är fast bosatta där utan framför allt för såväl det fasta som det rörliga friluftslivet. För att skärgårdarna skall fungera som replipunkter för friluftslivet är det väsentligt att de delar av skärgårdslandskapet som i dag har karaktär av kulturlandskap också får behålla den karaktären i framtiden. För att detta skall vara möjligt är det en nödvändighet att det finns förutsättningar för en bofast befolkning att kunna existera där ute på rimliga villkor. I fråga om den målsättningen råder det allmän enighet mellan alla de politiska partierna — helt naturligt. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att utskottet enhälligt tillgodosett krav, som bl.a. framförts från moderata samlingspartiet i motion, på att man inte skulle ha en så restriktiv definition på begreppet skärgård som departementschefen haft, nämligen öar som saknar fast förbindelse. Utskottet menar att även fastlandsdelar av vad man i dagligt tal kallar skärgårdsområdet skall kunna behandlas som om de tillhörde skärgården. Detta får givetvis inte tolkas generellt. Men vi vet att det på vissa håll innanför skärgårdarna finns delar av fastlandet som har en typisk glesbygdskaraktär och där även kommunikationsproblemen är likartade. Enligt utskottets enhälliga förslag skall länsstyrelserna ha möjlighet att behandla dessa speciella delar av fastlandet som om de tillhörde skärgårdsområdet. Jag vill poängtera att det är värdefullt att utskottet 163 nått enighet i det här fallet. För att möjliggöra fast bosättning i skärgården är det meningen att man skall kunna ge stöd till speciella skärgårdsföretag. Meningen är att man skall få en minimivariant på de konglomerat som i dag börjar bli allt vanligare inom näringslivet. Den speciella näringsstrukturen i skärgården innebär ofta att man inte kan finna sin utkomst genom att ägna sig enbart åt ett näringsfång utan det behövs en kombination. Naturligtvis har problemen accentuerats därför att fisket, som av ålder varit huvudnäring i skärgårdsområdena, undergått mycket kraftiga förändringar under senare tid. Vi vet att fisket i dag är inne i en kris. Givetvis kommer fisket även fortsättningsvis att vara huvudnäring i skärgårdsområdena. Man kan dock befara att det ekonomiskt inte får så stor betydelse som det haft tidigare. Därför är det bra att detta förslag kommit som gör det möjligt att ge stöd till fiskedelen i ett företag men också att kombinera det med andra näringsfång. De speciella problemen i skärgården är förknippade med det isolerade läget och avsaknaden av landförbindelser. Man har alltså där speciella kommunikationsproblem. Propositionens förslag är ägnade att på ett tillfredsställande sätt förbättra kommunikationsmöjligheterna för skärgårdsbefolkningen. Det är väsentligt att förslagen inte bara tar sikte på att underlätta kommunikationerna för den bofasta befolkningen. Det är lika angeläget att de fritidsboende får möjligheter att klara sitt transportbehov. I vad gäller utformningen av stödet är meningen att detta skall vara en komplettering till de stödåtgärder som vidtas i annan ordning. Dessa möjligheter skall givetvis finnas även fortsättningsvis. För jordbruksföretag skall stöd kunna utgå enligt rationaliseringskungörelsen. Jag vill dock i detta sammanhang påpeka att rationaliseringskungörelsens regler nästan aldrig kan tillämpas när det gäller skärgårdsjordbrukare. Det är kanske underförstått att man i dessa fall får tillämpa de speciella regler som gäller för Norrlandsjordbruket. Jag vill ställa den frågan till departementschefen om han instämmer i den tolkning som jag gjort, innebärande att skärgårdsstödet blir en parallell till det särskilda stödet för icke fullt utvecklingsbara jordbruk i Norrland. Man skulle kunna göra en bedömning från fall till fall, varvid man ser till samhällsnyttan och inte behöver tillämpa de i och för sig ganska rigorösa normer som måste gälla i rationaliseringsverksamheten i övrigt. Här måste finnas en ganska stor flexibilitet. Vid utskottsbetänkandet, till vars huvuddrag samtliga partier i stort sett kunnat ansluta sig, är dock fogade en del reservationer. Bl. a. har vi i moderata samlingspartiet inte kunnat biträda utskottsmajoritetens uppfattning på några, som vi tycker, ganska väsentliga punkter. Reservationen 1 gäller möjligheterna att utnyttja det särskilda skärgårdsstödet för anskaffning av mark och annan fast egendom. Departementschefen menar att det inte skall utgå för förvärv av mark eller annan fast egendom. Vi i moderata samlingspartiet ser detta som ett nytt utflöde av den socialdemokratiska markpolitiken. Vi vet att socialdemokraterna från ideologiska utgångspunkter inte ser det som angeläget att främja privat — Nr 107 ägande av mark utan tvärtom vill förhindra detta. Man anser att det Onsdagen den kollektiva ägandet av mark är att föredra. 21 april 1976 Vi i moderata samlingspartiet har en helt annan ideologisk utgångs-= = punkt. Vi anser att det privata markägandet är en väsentlig faktor i sam = Stöd till skärgårdshället. Vi vet genom undersökningar och av egen erfarenhet via kontakt företag, m.m. med människor att dessa har en önskan att äga mark. När det gäller den bofasta skärgårdsbefolkningen, som ofta har att skaffa sig utkomstmöjligheter genom kombination av olika näringsgrenar, tycker vi att det är en olycklig begränsning att det inte skall finnas möjlighet att utnyttja det speciella skärgårdsstödet för anskaffning av mark eller annan fast egendom. Det kan ju vara så att exempelvis en skärgårdsfiskare vill — vilket i andra fall är möjligt — bygga en fritidsby i privat regi. Givetvis vill man då inte göra det under så osäkra förutsättningar som gäller vid arrendeavtal eller tomträtt. Det är mycket tryggare i sådana fall att verkligen ha äganderätt till marken. Jag tror inte att människor i särskilt stor omfattning skulle utnyttja stödformen för inköp av mark, men i de fall då detta skulle aktualiseras anser jag att det vore olyckligt, om den möjligheten inte skulle finnas i fortsättningen. Därför ber jag, herr talman, att i detta avseende få yrka bifall till reservationen 1. Jag vill också säga någonting om reservationen 3 angående det regionalpolitiska stödet.

I detta fall anser vi att frågan inte nödvändigtvis behöver sammankopplas med en framtida översyn av regionalpolitiken. Vi har i en motion yrkat att skärgårdsområdena i dessa avseenden skall behandlas som om de tillhör det inre stödområdet. Observera här att vårt förslag inte är att skärgårdsområdena skall inräknas i inre stödområdet, utan att vi bara vill ha en rekommendation om att de när det gäller sysselsättningstöd skall kunna behandlas i enlighet med de regler som gäller inom det inre stödområdet, vilket innebär att exempelvis sysselsättningstöd skall kunna utgå utan att det sker i samband med utbetalandet av annat regionalpolitiskt stöd. Jag tycker att utskottsmajoriteten här har visat en onödig formalism. Har man en verklig vilja att åstadkomma förbättrade förhållanden, kan man också göra det. Vi skall vara medvetna om att det krävs väsentliga insatser för att det skall bli effekt och för att vi skall kunna åstadkomma förbättrade förhållanden för den bofasta skärgårdsbefolkningen. Skärgårdsstödet är ju inte av någon stor omfattning — det gäller alltså 2 milj.kr. om året — varför man verkligen bör se till att reglerna inte blir för ”trånga”. Jag menar med detta att det finns utomordenligt starka skäl för vad som har framförts i reservationen 3, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall även till den reservationen. 165 Sedan kommer för moderata samlingspartiets del reservationen 5 angående förslag om ett förenklat planförfarande. Departementschefen har uttalat sig för ett förenklat planförfarande när det gäller året-runt-bebyggelse. I det fallet har vi exakt samma mening som departementschefen, men vi har tyckt att någon form av förenklat planförfarande även skulle kunna gälla för fritidsbebyggelse.

Den tidigare bebyggelsen har ofta funnits där den på ett naturligt sätt har kunnat smälta in i miljön. Här borde det alltså även när det gäller fritidsbebyggelsen finnas möjligheter att ha förenklade former. På det viset skulle den bebyggelsen underlättas. Jag vill inte gärna använda ordet exploatering, eftersom vi är överens om att skärgården inte skall exploateras så att man där får en bebyggelse som blir alltför dominerande och får miljöstörande effekter, men vi bör vara medvetna om att det på de flesta håll i skärgården rör sig om så stora arealer att det mycket väl finns möjligheter att där ha en rimlig fritidsbebyggelse. Genom ett förenklat planförfarande skulle man kunna ha fritidsbebyggelsen spridd inom skärgårdens arkipelag och inte gå en sådan väg att man får stora fritidskoncentrationer med en utomordentligt stark förslitning inom ett visst område, medan övriga områden blir reserverade för det vanliga friluftslivet.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

Herr talman! Jag hoppas att kammaren, som nu är lika välbefolkad som en kommun i yttersta skärgården, ursäktar att jag börjar mitt anförande med att kommentera den föregående talaren. Det är svårt att gå förbi det. Herr Krönmark talar för sin reservation nr I och nämner moderaternas förslag om ett statligt stöd till anskaffning av mark inom skärgården —- framför allt för industriändamål, kan man förmoda. Sedan går herr Krönmark över till att tala om markpolitik modell socialdemokraterna och menar att man där framför allt hävdar ett kollektivt ägande. Sedan kommer det fram att skärgårdsborna skall ha möjlighet att sälja mark i den omfattning som de själva vill. Jag tycker att det illustrerar den moderata inställningen till politiken i skärgården att man skall ha statligt stöd för att köpa mark och att man samtidigt fritt skall få sälja mark. Nr 107 Det har ju förekommit en hel del diskussioner om skärgårdspolitik Onsdagen den tidigare utanför riksdagen, och då har moderaterna klart markerat att 21 april 1976 de vill att kommunernas planmonopol skall avskaffas och att markägarna oo skall ha rätt att försälja mark till fritidsändamål osv. Det är då ett stilenligt — Stöd till skärgårdskomplement att moderaterna nu vill ha statligt stöd för anskaffning av = företag, m.m. mark. Herr talman! När jag så kommer in på propositionen vill jag först säga att det är bra att det nu föreligger en proposition. Innehållet är också i stor utsträckning bra. När det gäller att definiera begreppet skärgård har propositionen gett det en snäv innebörd. Man menade att begreppet skärgård enbart skulle gälla öar som saknade fast landförbindelse. Utskottet har gått emot förslaget i propositionen på den punkten och sagt att man kan tänka sig andra tolkningar och ett mera flexibelt system. Vi inom vpk tycker att det är bra att utskottet har kommit fram till den uppfattningen, för det är ju känt att man inte kan särskilja uttrycket skärgård så enkelt — genom att säga det skulle handla om huruvida det finns en fast landförbindelse eller inte. Skärgården är ett mycket vidare begrepp. Det negativa som har hänt och som är bakgrunden till att det föreligger en proposition är avfolkningen av skärgården. Det är en oerhört kraftig befolkningsavtappning som skett inom skärgården och kustområdena, och vad det nu gäller är att ge den kvarvarande befolkningen rimliga existensmöjligheter. Dessutom borde syftet vara att vända befolkningsströmmen. De sysselsättningsfrämjande åtgärder som föreslås i propositionen är ett värdefullt komplement när det gäller att trygga sysselsättningen i skärgården. Vi tror att grundstommen i en sådan sysselsättning ändå måste vara statlig industriverksamhet. I propositionen föreslås en mängd stödåtgärder av olika slag, men de baseras alltid på att privata industrier skall ta hand om stödet och skapa sysselsättning. Vi tror för vår del att det vore bättre om staten gick in direkt och skapade sysselsättning genom industrier och industribeställningar ute i skärgården. Avgörande för industriernas utveckling i skärgården är fraktmöjligheterna. Vpk har påpekat förhållandena för kustfrakten och småtonnaget, som befinner sig i ett trängt konkurrensläge. I utskottsbetänkandet säger man att denna fråga är föremål för en trafikpolitisk utredning och att man alltså inte nu behöver ta ställning. Vi tycker att det är för vagt sagt och att det behövs kraftfullare åtgärder. Utövandet av de traditionella näringarna fiske, jordoch skogsbruk är förknippat med ägandet av jord och fiskevatten. Framför allt i skärgårdsområdena utanför storstäderna har den kapitalistiska spekulationen i dessa naturtillgångar lett till att betydande jordoch vattenarealer ligger improduktiva. Vi syftar på att det finns enskilda ägare till stora markområden och stora fiskevatten som inte utnyttjar dessa tillgångar för näringarnas skull utan enbart som markinnehav. Med nuvarande lag 167 stiftning kan de regionala och kommunala organen bara konstatera att det förhåller sig på detta sätt, men man kan inte ändra på förhållandena. I propositionen framhålls kommunernas och landstingens ledande roll i skärgårdspolitiken, men när det gäller att ändra ägandeoch brukningsrätten till jord och vatten saknar kommuner och landsting såväl instrument som medel härför. Flera viktiga problem för skärgårdsbefolkningen tas inte upp i propositionen. Det gäller bl.a. skolfrågorna, hälsovårdsoch sjukvårdsfrågorna. Det sägs ju helt klart i lagstiftningen att kommuner och landsting handlägger dessa frågor och har ansvaret för dem. Men här behövs särskilda insatser. Tillgången till en skola spelar stor roll för ett skärgårdssamhälles möjligheter att överleva. Om man lägger ned skolan på en skärgårdsö, så märker man ganska snart att samhället dör ut. Det är alltså nödvändigt med ökade insatser för att bevara och utveckla skolväsendet i skärgårdskommunerna. Tillgången till hälsooch sjukvård är sämre i skärgården än i andra delar av landet. Det är också här sjukvårdshuvudmännen som har ansvaret. Men lika fullt behöver skärgårdsbefolkningen extra åtgärder för att få en helt utbyggd sjukvårdsoch hälsoservice. Det är då rimligt att staten går in med särskilda åtgärder för att se till att det blir möjligt för kommuner och landsting, som har en ansträngd ekonomi, att leva upp till sitt ansvar. Tillgången på dagligvaror spelar stor roll för möjligheterna att bevara och utveckla skärgårdssamhällena. Det är alltså enligt vpk:s mening nödvändigt med särskilt stöd för att hindra butiksdöden i dessa områden. Vi menar att det kan ske genom särskilda insatser från staten i form av bidrag till affärsrörelser som ger skärgårdsborna tillgång till dagligvaruhandel. Ett ytterligare krav i vpk:s motion med anledning av propositionen gäller möjligheten till vad vi kallar projektstöd för att minska kostnaden för va-anläggningar i skärgårdskommunerna. Stora kostnader är förknippade med detta, och det är inte jämförbart med vad som förekommer i landet i övrigt. Det handlar om stora sprängningskostnader, om avloppsreningar och annat, och där fordras betydande investeringar. Vi menar att det är angeläget med ett särskilt bidrag härvidlag. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 6.
Herr talman! Att herr Olsson i Stockholm inte har samma uppfattning som jag gav till känna i fråga om markpolitik är i och för sig ingen överraskning utan är helt naturligt. Jag tycker i alla fall att herr Olssons yttrande bör föranleda ett genmäle. Herr Olsson menar att vi moderater är för ett statligt stöd till köp av mark men att vi också är för att man skall ha frihet att sälja mark. Jag förordar mycket riktigt att man just i de här speciella lägena, då det gäller att åstadkomma utkomstmöjligheter för den fasta befolkningen = Nr 107 i skärgården, skall kunna ge statligt stöd till förvärv av mark. Och när Onsdagen den det sedan gäller friheten att sälja mark, så O.K. — det skall finnas frihet 21 april 1976 att sälja mark, men vi har en fastighetsbildningslag och många institut = som gör att det inte blir fråga om ohämmad handel med mark, utan = Stöd till skärgårdsdet sker hela tiden under samhällets kontroll. företag, m.m. Det är för mig inte upprörande att en skärgårdsbo som äger ett markområde också skall kunna sälja detta, exempelvis för fritidsbebyggelse, även om jag tror att det inte kommer att bli så vanligt. Det finns så att säga inget naturligt incitament för detta, utan det naturliga är att vederbörande upplåter marken enligt ett arrendeavtal. Detta är förmodligen ekonomiskt betydligt förmånligare. Jag vill också påpeka för herr Olsson att hans partikamrat i utskottet har gått med på vad utskottet är enigt om, nämligen att man skall kunna få stöd för investeringar i byggnader och anläggningar. Om man fått det stödet har man enligt gällande civillag givetvis rätt att sälja sina byggnader och anläggningar. Vi har ju ingen som helst materiell livegenskap, tack och lov. Att det sedan kan finnas vissa villkor för stödet är en annan sak. Men det skulle vara intressant att veta: Vill verkligen kommunistiska partiet förbjuda människor att avyttra den egendom de besitter? Då tycker jag att man har gjort en kovändning utifrån sina vanliga ideologiska utgångspunkter.
Herr talman! Sysselsättning och utkomst för befolkningen i skärgården är ett svårt problem. Det problemet har bestämda orsaker. Industrialiseringen av samhället har sugit åt sig en mängd människor, vilket omöjliggjort sysselsättningen ute i skärgården, därför att den sysselsättningen är mindre lönsam. Och jag får säga att de grupper som herr Krönmark och hans parti företräder har bidragit till detta sug. Det är heller ingen tillfällighet att när vi skall diskutera och lösa detta problem finns det reservationer bara från moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Vi anser — det är riktigt — att det är angeläget med stöd till anläggningar som kan gynna sysselsättning i skärgården, och det står ju också jag för. Men herr Krönmark måste väl ändå hålla med om att det finns en motsättning här. När man skall skapa sysselsättningstillfällen har man svårt att köpa mark till arbetsplatserna, därför att markpriserna är för höga. Och varför är de för höga? Ja, kort sammanfattat har moderata samlingspartiets syn på markpolitiken fått slå igenom alltför mycket. Om det i stället förts en verkligt socialistisk markpolitik hade man inte haft dessa höga markpriser att slåss med. När man nu försöker skapa sysselsättningstillfällen i en glesbygd men försöken hindras av att markpriserna är för höga, så är det ju en motsättning som måste bero på något och som måste förklaras. I den reservation som jag här kommenterat har herr Krönmark föreslagit statligt stöd för anskaffning av mark till privata företagare. Men i andra sammanhang vill han att det skall finnas en mer eller mindre fri rätt för markägaren att sälja mark till människor som vill bygga fritidsstugor osv. Det är det som varit anledningen till att markpriserna har pressats upp så högt att man nu måste ha statligt stöd för att köpa den mark som behövs för att lokalisera en mindre industri.
Herr talman! Jag måste säga att herr Olssons i Stockholm argumentering blir mer och mer kuriös. Han säger — och där kan vi för övrigt vara överens; det är ju roligt att åtminstone på en punkt kunna vara överens med en kommunist — att skärgården avfolkas på grund av suget från industrialiseringsprocessen och urbaniseringen. Men jag kan inte hålla med om att moderata samlingspartiet där har något speciellt ansvar. Det har i stället varit en utveckling i samhället, och vi kan beklaga att den har gått så långt som fallet varit. Säkert hade det varit värdefullt om man satt in motåtgärder tidigare, innan avfolkningen gått så långt som den nu gjort. Nu kan man bara konstatera faktum. Och jag tycker att vi kan erkänna att vi alla är lika ansvariga för den utvecklingen. Beträffande de höga markpriserna vill jag säga att det väl i några områden i Stockholms skärgård är mycket höga markpriser, men vi vet också att när det gäller att bygga hus betyder markpriserna ganska litet. När herr Olsson säger att vi skulle haft en helt annan situation om vi hade fört en socialistisk markpolitik tidigare, så kan det väl ligga något i det. Men det har ju funnits förutsättningar för en socialistisk markpolitik, t.ex. när staten sålde marken på Järvafältet till kommunen. Inte bidrog det till att pressa prisnivån på mark i Stockholmsområdet. Tvärtom, där tog man verkligen ut marknadsvärdet ordentligt. Markpriserna har faktiskt med samhällsutvecklingen och inflationen att göra. Men det är en diskussion som spänner över ett mycket vidare fält, och den debatten skall jag inte ta upp nu. Det får vi göra en annan gång. Just nu vill jag inte ta kammarens tid i anspråk för det.
Herr talman! Inte heller jag skall ta kammarens tid i anspråk med att diskutera den frågan, och eftersom herr Krönmark inte har några fler argument skall jag inte säga mycket i denna sista replik. Men när herr Krönmark säger att markpriset betyder så litet, när man bygger hus, så frågar man sig varför moderata samlingspartiet har kostat på sig en reservation i den frågan och begärt statligt stöd för att komma till rätta med problemet med de höga markpriserna.